Herr talman! Interpellation 24 av Margareta Andrén om alkoholskatten var avsedd att besvaras i dag, men interpellanten hade inte möjlighet att närvara. Interpellationen kommer därför att besvaras fredagen den 7 november.

Herr talman! Per-Ola Eriksson har ställt följande frågor: 1. Vilka konkreta åtgärder som vidtagits för en balanserad regional utveckling är ”ruinerande” för samhällsekonomin? 2. Kommer regional balans att vara ett övergripande mål för regeringens ekonomiska politik? En bättre regional balans är ett övergripande mål för regeringens ekonomiska politik. Så sent som i vårens kompletteringsproposition framhöll jag under avsnittet politikens inriktning: ”Av särskild vikt är det att arbetsmarknadsoch industripolitiken främjar en utveckling som leder till bättre regional balans. Sysselsättningsoch inkomstförhållandena är i dag för ojämlikt fördelade i landet.” Att enbart fokusera sig på antalet flyttningar när man diskuterar regional utveckling är emellertid tveksamt. Det är i och för sig riktigt att antalet flyttningar ökat något de senaste två tre åren. Man bör dock komma ihåg att antalet personer som flyttade över länsgräns 1985 faktiskt var lägre än 5 miska effekterna av regional obalans årsgenomsnittet för perioden 1976—1980. Det finns anledning att gå ett steg till och se litet närmare på vad som ligger bakom den ökade utflyttningen från vissa län och den ökade inflyttningen i andra. Det är nämligen inte så enkelt att den ökade inflyttningen från ett län eller en ort nödvändigtvis innebär att arbetsmarknadsoch livsmiljön där försämrats. Vad som också hänt de senaste åren är ju att vi haft en gynnsam ekonomisk utveckling som medfört en allmänt ökad efterfrågan på arbetskraft inom stora delar av landet. Därmed har det också funnits arbeten att flytta till. Under andra hälften av 1970-talet och början av 1980-talet hade vi som bekant en stagnation i den svenska ekonomin som medförde en ökad arbetslöshet i hela landet. Men lika litet som vi accepterar en ensidig satsning på ekonomisk tillväxt utan hänsyn till miljön och sociala mål, lika litet kan vi acceptera en regionalpolitik med innebörden att landets geografiska befolkningsstruktur inte får genomgå några som helst förändringar. I den citerade artikeln i tidningen Östra Småland, sade jag därför följande: ”--- Om vi däremot strävar efter att behålla befolkningen exakt var den bor i dag, kommer vi att dra på oss ruinerande kostnader och därtill försämra ekonomins vitalitet.” Innebörden av detta uttalande är att syftet med en politik för regional balans aldrig kan vara att förhindra varje förändring i näringsoch befolkningsstrukturen. Däremot skall regionalpolitiken bl.a. ha till uppgift att förhindra att den ekonomiska utvecklingen driver fram en oacceptabel omställningsprocess i vissa regioner eller på vissa orter. Det finns klara samhällsekonomiska motiv för detta; de infrastrukturella och sociala konstnaderna kan bli mycket stora vid en alltför snabb strukturomvandling. En rent marknadsstyrd regional omvandling skulle innebära stora mänskliga påfrestningar. Ett relativt begränsat antal människor skulle få betala en orimligt stor del av priset för den ekonomiska tillväxten. Detta vore fördelningspolitiskt oacceptabelt. Men regionalpolitiken måste också ha en offensiv uppgift, nämligen att inom varje region förnya och förändra produktionsförutsättningar och näringsstruktur; att främja de enskilda regionernas möjligheter att vända strukturomvandlingen till sin egen fördel. Förutom de direkta regionalpolitiska insatserna, inkl. transportstöd och stöd till det norrländska jordbruket, som uppgår till ca 2,3 miljarder kronor per år, syftar samhällets åtgärder på flera områden till att långsiktigt främja en god regional utveckling. Här kan t.ex. nämnas utbildningspolitiken och kommunikationsväsendet. En ökad satsning på högskolorna i olika delar av landet gör att fler orter och regioner blir attraktiva för nya och expanderande företag. Det gäller inte minst de små och medelstora företagens behov av utbildad arbetskraft. Andra åtgärder som främjar en bättre regional balans är arbetsmarknadspolitiska insatser och den kommunala skatteutjämningen. Vad gäller Per-Ola Erikssons sista fråga betvivlar jag att ökningen av antalet sjukdagar och ökade sjukförsäkringskostnader skulle bero på ökat antal flyttningar. Hur de ökade kostnaderna för sjukförsäkringen skall finansieras kommer regeringen att redovisa i den kommande budgetpropositionen.

Herr talman! Jag vill först tacka finansministern för svaret, även om de 75 raderna i det utdelade svaret lämnar mycket övrigt att önska. Den regionala obalansen har förvärrats de senaste åren. Av landets 24 län har merparten fått vidkännas en mycket kraftig avfolkning. Skogslänen, Bergslagen, sydöstra Sverige och Södermanland utgör avfolkningsområden som i genomsnitt avfolkats med 25 personer per dag. Under samma tid har Stockholms läns befolkning ökat med drygt 40 000 personer. Den här utvecklingen, herr finansminister, är ingenting annat än en kopia av 1960-talets folkomflyttningspolitik. Den satte mycket djupa spår. Det skapar problem för människorna i inflyttningssåväl som avfolkningsområden. Det innebär slöseri med ekonomiska resurser. I avfolkningsområden utnyttjas inte det samhällskapital som investerats i skolor, bostäder, vägar, va-anläggningar, vårdinrättningar osv. Samtidigt vet vi att vi får investera nytt och dyrt kapital i inflyttningsområden för att bygga upp helt nya samhällen. Det är därför förvånande att finansministern inte reagerar när han ser detta enorma slöseri med människor och kapital. Tydligen väger intresset för ett koncentrationssamhälle över i finansministerns vågskål. Vi har haft högkonjunktur de senaste åren. Vilka har tjänat på det? Ja, i första hand de redan expansiva områdena, de stora exportföretagen och de stora företag som är förlagda i och har sin verksamhet i andra delar av landet än i avfolkningsområden. Förlorarna är de människor som finns i glesbygden och avfolkningslänen. Våren 1985 framhöll industriministern att ”särskilda insatser bör göras för att främja utvecklingen i glesbygden”. Att döma av den beryktade intervjun med finansministern i tidningen Östra Småland är det i stället ”ruinerande för samhällsekonomin” att behålla människorna i glesbygden, att ha hela Sverige befolkat och att åstadkomma regional balans. Därför vill jag ha svar på min fråga: Vilka av de åtgärder som har vidtagits för regional balans är ruinerande för samhällsekonomin? Finansministern har inte i sitt svar berört denna fråga, som var min första. I en liten by utanför Korpilombolo i Norrbotten bor Edvin Andersson. Han driver ett litet jordbruk och får därigenom försörjning för sig och sin familj. Samtidigt tillför han skatteinkomster till Pajala kommun, som är en utpräglad glesbygdskommun. Nu vill jag fråga finansministern: Anser finansministern att Edvin Andersson, och alla andra som vill bo och verka i glesbygdslänen, ungdomar som vill stanna kvar och få sin framtid tryggad där, orsakar samhället ”ruinerande kostnader och försämrar ekonomins vitalitet”? Jag och centerrörelsen vill ha hela Sverige befolkat. Det vill också människorna i glesbygdsområdena. Det vill många människor i storstadsområdena som lider av ökad trängsel och ökade bilavgaser i innerstäder. Det vill även kommunalpolitikerna i avfolkningsområdena. För dem är en människa inte en belastning utan en tillgång. För finansministern tycks det vara tvärtom, att döma av intervjun i tidningen Östra Småland. Han tycks vilja göra våra glesbygdsområden till något av ”de fattigas kvarter”. miska effekterna av regional obalans I sitt svar säger finansministern att man måste förhindra att den ekonomiska utvecklingen driver fram en oacceptabel omställningsprocess. Det är riktigt. Då drar jag, mot bakgrund av finansministerns många uttalanden, den slutsatsen att finansministern anser att det som skett de senaste åren inte är så allvarligt. Annars skulle inte finansministern hylla den politik som bedrivits. En följdfråga som infinner sig är då: Var går gränsen för en oacceptabel omställningsprocess? Det kanske finansministern kan ge svar på i dag. Sedan till sjukförsäkringen och underskottet i sjukförsäkringen. Vi får alltså vänta ytterligare en tid på finansministerns besked om hur underskottet skall täckas. Det är inte bra. Jag kan bara konstatera att den höjning av sjukförsäkringsavgiften som torde komma med all sannolikhet motsvarar ett belopp som finansministern nu anser är för mycket för arbetsgivarna att betala under den pågående arbetsmarknadskonflikten. Är det så att höjningen av sjukförsäkringsavgiften motsvarar glappet mellan löntagarnas — t.ex. sjuksköterskornas — önskemål och vad finansministern anser är försvarbart ur samhällsekonomisk synpunkt, då kan jag konstatera att de som i dag får betala priset, på grund av underskottet i sjukförsäkringen, är löntagarna. Det är resultatet av den senaste tidens förda politik. Jag hävdar inte att hela ökningen av antalet sjukdagar under de senaste åren beror på folkomflyttningen. Men det är många forskningsresultat som har presenterats under åren som visar att det kan finnas ett samband mellan folkets ohälsa och folkomflyttningen. Det visades under 1960-talet, och det har visats senare också. I spåren av en folkomflyttning följer osäkerhet, otrygghet och anonymitet för dem som flyttar till koncentrationsorterna. Det blir också problem för människor som bor kvar i glesbygden, som saknar vänner och anhöriga och som har problem inför framtiden och oroar sig för framtiden. Detta är frågor som är oerhört viktiga att diskutera i den politiska debatten.
Herr talman! Per-Ola Erikssons fråga om ruinerande kostnader för samhällsekonomin har ingen anknytning till något som jag har sagt. Han har helt hittat på själv att jag skulle ha sagt att några åtgärder som hittills vidtagits har ruinerat Sverige. Visserligen var det Per-Ola Erikssons egna regeringar som höll på att ruinera Sverige en gång i tiden, men jag har aldrig hävdat att regionalpolitiken skulle ha haft sådana verkningar. Vad jag sagt är att om man skulle driva de regionalpolitiska utjämningssträvandena så långt att det inte tillåter några förändringar alls i denna struktur, skulle det leda till att folk flyttar, och det är någonting helt annat. Jag tycker därför att Per-Ola Eriksson kan lägga ned tjatet om detta uttalande i tidningen Östra Småland — som jag aldrig har gjort. Men jag tycker det finns en intressant fråga att diskutera med centerpartiet när det gäller regionalpolitiken. Centern talar mycket, för att inte säga ständigt, om att hela Sverige måste vara befolkat — om allt som måste göras för att bibehålla den nuvarande regionala situationen och förstärka den regionala balansen. I denna sin verksamhet utgör centerpartiet jämsides med vänsterpartiet kommunisterna marknadsekonomins hårdaste kritiker i Sverige. Ni angriper exportindustrin därför att den gör vinster. Ni angriper storstäderna därför att de är attraktiva. Ni angriper hela den koncentrationsprocess som en kapitalistisk marknadsekonomi överallt och alltid leder till. När ni då utfört denna operation mot marknadsekonomin övergår ni till att angripa oss socialdemokrater därför att vi skulle ha låtit marknadskrafterna verka alltför ohämmat. Men det är inte, Per-Ola Eriksson, statliga byråkrater som har fyllt bussarna och tågen med folk och dragit i väg med dem från Västernorrland eller Jämtland, utan det är det privata näringslivet som har åstadkommit detta. Men jag håller med Per-Ola Eriksson när han säger, att om vi låter marknadsekonomin verka ohämmat och om vi inte använder samhällets resurser för att påverka både marknadsekonomin och kapitalismen, då får vi koncentration. I det här sammanhanget kommer den intressanta frågan var centern i realiteten står. Ni säger att ni är ett icke-socialistiskt parti. Ni har som främsta mål att få regera ihop med de två extremt marknadsliberala partierna i Sverige: folkpartiet och moderaterna. Men under er tid i regeringsställning tillsammans med dessa partier såg vi ingenting av någon nyorientering inom regionalpolitiken. Det var under den tiden som den verkliga utslagningen av jobb ägde rum i skogslänen. Det andra man frågar sig är: Vad är ni då i realiteten beredda att göra? Hur långt är ni beredda att gå för att hämma marknadskrafternas härjningar i Sverige? Hur långt är ni beredda att gå när det gäller att ingripa i privatkapitalismens sätt att fungera? Ser jag på böndernas egna ekonomiska förehavanden som de kommer till uttryck it.ex. jordbrukets föreningsrörelse kan jag konstatera att — detta vad det gäller mejerier, slakterier och det övriga ni äger — torde stå för den mest långtgående koncentrationsprocess som ägt rum inom någon näring. Den verkliga betongklumpen i Stockholms innerstad är ju era lokaler för böndernas föreningsrörelse, Föreningsbanken och allt det ni äger där. Men det är möjligt att allt detta är en tillfällighet och att det bakom de ilskna, aggressiva angreppen på marknadsekonomin verkligen ligger en vilja att göra någonting. Då skall jag säga till Per-Ola Eriksson, för den händelse han inte har något bra svar på de här frågorna i dag: Ni får chansen till våren, när regionalpolitiken skall behandlas i riksdagen, att bekänna färg och att tala om hur långt ni är bredda att slå följe med de partier ni vill regera med och hur mycket ni i realiteten är beredda att göra för att Sverige skall bli mer balanserat.
Herr talman! Finansministern lägger sig på den debattnivå där byaslagsmålen brukar höra hemma när han tar till de gamla, beprövade debattinläggen om den ekonomiska föreningsrörelsen och dess lokalisering av sina anläggningar. Jag tänker inte ge mig in på den diskussionen, och jag tror att finansministern bör vara tacksam för det. Det är ju i stor utsträckning den jordbrukspolitik som har förts under socialdemokraternas år vid makten som miska effekterna av regional obalans har medverkat till den koncentrationen. Men den frågan kan vi lämna i dag. Jag återkommer gärna till den en annan gång. Enligt finansministern har hittills inga åtgärder vidtagits som har varit ruinerande för samhällsekonomin då det gäller att skapa regional balans. Då följer frågan: Vilka åtgärder är det som finansminstern befarar kan få en sådan ruinerande effekt? Kommer uttrycket regional balans och målsättningen att uppnå en sådan hädanefter att vara utraderade ur regeringens dokument, eftersom regional balans förutsätter att människor har möjlighet att bo och bosätta sig varhelst i landet de önskar för att få sin trygghet tillgodosedd? Men om det inte är regeringens och finansministerns önskemål att människor skall ha den möjligheten, då bör man tala om var någonstans i landet de icke får bosätta sig. Finansministern har inte svarat på frågan: Var går gränsen för den oacceptabla omställningsprocess som finansministern talar om? Finansministern förde också ett resonemang om marknadsekonomins effekter. Men är det någon som har hyllat den extrema marknadsekonomins principer under de senaste åren, så är det den nuvarande regeringen. För vad har man gjort? Jo, man har utan att uppställa ett enda villkor för de stora företagen låtit dem investera i de delar av landet som redan är tillräckligt expansiva och tillräckligt stora. Vilka åtgärder har regeringen vidtagit för att förmå Volvo och Saab att lokalisera sina verksamheter i andra delar av landet än de delar där de nu med generösa tillskott av pengar har fått möjlighet att investera? Jag skulle vilja se litet grand av de Strängska tagen i finansministerns åtgärder — jag tänker på de åtgärder som den tidigare finansministern vidtog då det gällde att villkora insatserna och åtgärderna. Jag skulle vilja se mer av småföretagspolitik av den modell som Nils G. Åsling medverkade till under åren som industriminister, där man lade om kursen för att satsa på småföretag. Det är småföretagen som kommer att rädda glesbygdsregionerna i framtiden. Det är viktigt att komma ihåg att den process som nu pågår kommer att leda fram till oönskade effekter för kommunerna. Det finns en uppenbar risk att små kommuner som i dag står på randen till katastrof får ge upp sin självständighet. Det finns risk för att vi får oönskade kommunsammanläggningar. Priset för de senaste årens koncentrationspolitik är ju minskat skatteunderlag och minskade skatteutjämningsbidrag till följd av lägre befolkningstal. Kommunerna befinner sig därigenom i en mycket svår ekonomisk situation. Detta borde finansministern som ekonomiskt ansvarig vara intresserad av att diskutera i stället för att föra en raljant debatt om föreningsrörelsens olika delar i landet.
Herr talman! Det dammade ganska mycket om vägen när Per-Ola Eriksson försvann bort i buskarna för att slippa diskutera det grundläggande i regionalpolitiken, nämligen hur mycket kraft man är beredd att sätta emot de krafter som naturligt driver mot koncentration, geografiskt och storleksmässigt. Detta gäller ju varje land med en marknadsekonomi och en öppen och fri utrikeshandel. Om Per-Ola Eriksson åkte till England, Tyskland eller Frankrike skulle Prot. 1986/87:16 han få se att det finns stora delar av dessa länder där man nu på allvar 24 oktober 1986 överväger att börja stänga städer, att tvångsförflytta befolkningen, helt enkelt därför att arbetslösheten har blivit så hög och den sociala utarmningen gått så långt att dessa städer inte längre är beboeliga. Så har det gått i länder som verkligen har drivit vad Per-Ola Eriksson kallar en extrem marknadsekonomisk linje. Om vi skall komma till rätta med de regionalpolitiska problemen, räcker det inte med att hålla flammande tal om det. Jag vet inte vad man slåss om i de byar som Per-Ola Eriksson besöker, men att man där skulle slåss om privatkapitalismens koncentrationskraft, det betvivlar jag. Det vore bra om Per-Ola Eriksson ville tala om var centern står — om man är beredd att göra sådana ingrepp i det nuvarande systemet att vi kan vända strömmen. Då betyder det naturligtvis att det finns utrymme för en större enighet om det här än vad man försöker göra gällande. Jag har definitivt inte försökt göra centerpartiet ansvarigt för vad som händer inom jordbrukets föreningsrörelse. Jag bara konstaterar att där denna föreningsrörelse fungerar enligt marknadsekonomins lagar leder det till koncentration. Det var bra att Nils G. Åsling var vänlig mot småföretagen. Men han var ännu vänligare mot storföretagen, Per-Ola Eriksson. Om småföretagen fick några miljoner fick storföretagen miljarder av Nils G. Åsling. Det som har hänt är att medan vi under en lång period nästan inte hade någon nyetablering alls av företag i Sverige, har vi nu tack vare den uppryckning av Sveriges ekonomi som den nuvarande regeringen har medverkat till fått en nyetablering av företag i Sverige som vi inte sett maken till sedan 1930-talet. Jag vill påstå att det som händer ute i många delar av landet i dag är väldigt positivt på sikt både vad gäller nyetablering av företag och vad gäller samhällets insatser för forskningen och den högre utbildningen. De stora investeringar vi har gjort när det gäller kommunikationerna, satsningarna på vägarna och allt det som sker på telekommunikationernas område, är något positivt. Samhället har alltså gjort och fortsätter att göra betydande insatser. Sedan är det tydligen meningslöst att försöka få någon rätsida på själva diskussionen. Man säger att det går en gräns och talar om den oacceptabla koncentrationen. Ja, var gränsen går — alltså när människor inte längre kan stanna kvar — kan vi se i varje liten ort, i varje by. Där byns sociala och ekonomiska fundament försvinner, där går gränsen. Detta har vi kämpat för att förhindra. Om vi skulle försöka göra det genom att lägga en död hand över den näringsgeografiska utvecklingen i Sverige, tror jag kostnaderna på sikt skulle bli ruinerande. Jag får tydligen vänta och se om centern är beredd att sätta kraft bakom alla orden när det gäller regionalpolitiken.
Herr talman! Det är lätt att inse att det är som en koncentrationssamhällets förespråkare finansministern uppträder i den här debatten. Han talar om att man ser den gräns där människor inte längre kan bo kvar. Jag drar den 1 miska effekterna av regional obalans slutsatsen, som också understryks av finansministerns senaste replik, att då är det bara att släcka och stänga i gårdarna och låta flyttbussarna gå. Vore det inte en större insats om regeringen såg till att man inte når den där gränsen ute i byarna, att befolkningstalet inte kommer så lågt i våra glesbygdsområden och avfolkningsbygder att man tvingas lägga ner sin verksamhet? Är det inte en fördel att ha hela landet befolkat? Skall vi inte driva en ekonomisk politik som har som mål att nå regional balans, som tar vara på människorna ute i bygderna och utnyttjar resurserna? Att hela landet är befolkat är också ett försvarsintresse. Vi vet ju att Kjell-Olof Feldt i skattefrågan hyllar vissa politiker på andra sidan Atlanten. Det var nästan så att jag fick intrycket att han också hyllar vad som händer i England: fortsätter vi att eftersträva regional balans så kommer det att leda till att vi till slut måste stänga hela städer — nu handlade det inte längre om byar — därför att det blir för dyrt att driva dem. Det är ju en kuslig framtidsbild finansministern utmålar med alla sina uttalanden om regionalpolitiken! Sedan till frågan hur mycket vi är beredda att sätta emot. Jag vill kvittera: Hur mycket är finansministern och regeringen beredda att sätta emot marknadsekonomin och de stora företagen så att de inte medverkar till koncentrationen, som enligt finansministern i hans ljusa stunder är så farlig? Vilka krav ställde regeringen på de storföretag som man samlade på Harpsund? Jag tror att man var tämligen överens om vikten av att fortsätta koncentrationen. Att döma av de många uttalanden som finansministern har gjort om den ekonomiska politiken och regionalpolitiken är nämligen det privata näringslivet och den s.k. storfinansen tämligen överens med finansministern på den punkten. Jag beklagar att man inte lyssnar på småföretagare, ungdomar i glesbygdsregioner och de människor som i dag står inför hotet att lämna sin bygd. Det hade varit viktigare att samla dem på Harpsund för att få idéer om framtiden.
Herr talman! Per-Ola Eriksson har beskrivits som ett av centerpartiets framtidshopp. Jag måste uttrycka en blandning av besvikelse och förvåning över det sätt varpå han väljer att föra den politiska debatten, t.o.m. här i riksdagen.

Om det är så Per-Ola Eriksson tänker hantera den politiska debatten i framtiden, tror jag det kommer att gå lika illa för Per-Ola Eriksson personligen som det gör för centerpartiet.

Herr talman! Göte Jonsson har den 7 oktober framställt en interpellation till bostadsministern om socialnämndernas medverkan i samhällsplaneringen. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Jag hade tänkt besvara interpellationen den 3 november, men på grund av att interpellanten inte kan ta emot svaret då har vi kommit överens om att den skall besvaras tisdagen den 11 november.

Herr talman! Ingrid Ronne-Björkqvist har frågat mig om regeringen har försäkrat sig om att frågan om forskningen med aborterade foster blivit föremål för prövning och debatt i medicinsk-etiska rådet samt om regeringen vill medverka till att frågan prövas utifrån de grundläggande värderingarna i samhället i ett mera allmänt åsiktsutbyte. Vid den forskning som bedrivs i dag med aborterade foster använder man sig av enstaka nervceller från döda foster. Forskningen är inriktad på att bota Parkinsons sjukdom. Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik har våren 1986 antagit provisoriska riktlinjer för användning av vävnad från foster i transplantationsverksamhet. Antagandet av riktlinjerna har föregåtts av en omfattande faktainsamling och diskussion. Gen-etikkommittén har i sitt betänkande Genetisk integritet föreslagit att forskning och försök på levande abortfoster i tillämpliga delar skall vara att jämställa med forskning och försök på barn. När det gäller döda foster har utredningen uttalat följande: ”Sedan fostret dött bör etiska hinder inte möta för forskning under förutsättning att forskningen är medicinskt motiverad och bedrivs under i övrigt etiskt acceptabla former och att kvinnan lämnat sitt samtycke.” Enligt vad jag erfarit diskuterar medicinsk-etiska rådet för närvarande gen-etikkommitténs betänkande och de remissvar som inkommit vid remissbehandlingen av betänkandet. Rådet avser att senare inkomma med ett yttrande i frågan till socialdepartementet. I det sammanhanget utgår jag ifrån att etiska rådet också kommer att ta upp frågan om forskning med aborterade foster. Det ingår också i rådets arbetsuppgifter att stimulera till debatt och ställningstaganden i den här typen av frågor.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Sjukvården har utvecklats lavinartat under de senaste 30 åren, och det har satt den traditionella medicinska etiken i en helt ny situation. Vi brukar följa normer från tidigare generationer i vårt etiska och moraliska handlande. Men genom den snabba tekniska utvecklingen ställs vi i dag inför en rad frågor, där ingen traditionell uppfattning finns. Tidigare generationer behövde t.ex. bara ta ställning till vad som är rätt och orätt när det gäller redan födda människor. I dag måste vi också ta ställning till det ofödda barnets rätt. Debatten kring etiska frågor har hittills till största delen förts bland ”experter”. Allmänhet och politiker har haft svårt att i tid fånga upp och förstå innebörden av aktuell utveckling och forskning. Informationen om forskningen och dess tillämpning har ofta inte nått ut till dem som skall fatta de nödvändiga politiska besluten förrän det man skall ta ställning till är ett faktum och hunnit utvecklas till praxis. Politiker, som inte haft en chans att vara med och välja färdriktning, har ställts inför uppgiften att försöka göra det bästa möjliga av en redan befintlig situation. I det läget är risken stor att man begränsar sig till att försöka hitta så goda skäl som möjligt för det som redan är ett faktum. Jag har tidigare i en motion betonat hur viktigt det är med offentlighet kring de forskningsetiska nämndernas verksamhet. Det är en nödvändig förutsättning för en demokratisk kontroll som prövar forskningen utifrån de grundläggande värderingarna i samhället. Det här interpellationssvaret tyder på att det är motiverat att återkomma med en motion. När min motion behandlades i utskottet betonades det att det medicinsk-etiska rådet skulle insamla och sprida kunskap om de etiska frågorna.

Kvinnan tillfrågas alltid innan hennes foster får användas för forskning. Det är absolut nödvändigt för att vi skall behålla förtroendet för sjukvården. Men jag känner stor medkänsla med de kvinnor som det begärs ”informerat samtycke” av. En abort är ett svårt beslut. En kvinna som befinner sig i ett tomrum av sorg över att hon inte ser någon utväg att behålla det barn hon väntar är beroende av dem som vårdar henne. Hon kan ha svårt att neka en ”gentjänst” till dem som hon hoppas få stöd av. Det är därför viktigt med offentlighet kring sådana här problem. Kvinnan bör veta, innan hon hamnat i den akuta krissituationen, att fostret kan komma till användning och att hon kan säga nej om det känns riktigast — och att hon inte för den skull bedöms som ogin eller otacksam. Gen-etikkommittén anser som sagt i sitt betänkande att sedan fostret dött bör etiska hinder inte möta för forskning, naturligtvis under strikt angivna betingelser. Men här är det inte fråga om foster som dött. För den här verksamheten behövs levande hjärnceller som producerar dopamin, och man kan alltså inte vänta tills fostret är dött. Betänk därtill att fostret, liksom nyfödda, är inställt på den låga syrekoncentrationen i livmodern. Deras hjärnvävnad överlever därför längre än hjärnan hos äldre barn och vuxna. Det förklarar varför t.ex. ett nyfött barn kan klara sig utan hjärnskador trots ett dröjsmål på uppemot 10 minuter innan andning kommer i gång. Är detta verkligen något som forskarna och de regionala etiska kommitté erna bör få avgöra ensamma i all tysthet? Bör inte riksdag och allmänhet få en rimlig chans att lägga sig i och tycka till om en så pass viktig etisk fråga innan verksamheten är i full gång och har hunnit utvecklas till praxis? Och borde det inte ha varit av intresse att invänta Europarådets ställningstagande, eftersom frågan är föremål för behandling också där?

Herr talman! Daniel Tarschys har frågat mig varför regeringen inte ger sitt aktiva stöd åt en försöksverksamhet som enligt alla berörda parters bedömning skulle leda till kortare köer inom sjukvården, minskat lidande för patienterna och därtill besparingar för den offentliga sektorn. Bakgrunden till interpellationen är att den s.k. rehabiliteringsberedningen inte har tillstyrkt ett förslag till försöksverksamhet inom Göteborgsområdet. Förslaget innebär att 30 milj.kr. under en treårsperiod skulle tillföras det ortopedkirurgiska området från sjukförsäkringen. Därigenom skulle köerna kunna kortas och statens kostnader för sjukförsäkringen skulle minskas med 20 milj.kr. per år. Rehabiliteringsberedningen, som beräknas slutföra sitt arbete under senare delen av nästa år, har bl.a. till uppgift att lämna förslag om en bättre samordning av rehabiliteringsmålen och av rehabiliteringsformerna. En viktig uppgift är också att skapa klarare roller och ansvarsförhållanden mellan de olika aktörerna inom rehabiliteringsområdet. Mot denna bakgrund har rehabiliteringsberedningen också sagt att den finner många av idéerna i Göteborgsförslaget intressanta. Ett utökat samarbete mellan sjukvården och försäkringskassan, där kassans synpunkter kan tas till vara bättre än i dag, ligger väl i linje med vad som uttalats i direktiven till utredningen. I ett sådant samarbete bör även andra intressenter ingå, t.ex. olika arbetsmarknadsorgan. Vad beredningens majoritet däremot inte var beredd att tillstyrka var att, som en förutsättning för att ett försök med utökat samarbete skulle komma till stånd, 10 milj.kr. per år skulle överföras från sjukförsäkringen under en treårsperiod. Detta ställningstagande skall ses mot bakgrund av att vi har ett särskilt system för överläggningar mellan staten och landstingen för att bestämmma de ersättningar som skall ges från sjukförsäkringen till landstingen. För år 1987 innebär överenskommelsen att Bohuslandstinget tillförs 384 milj.kr. och Göteborg 690 milj.kr. Ersättningssystemets konstruktion med en långtgående schablonisering av ersättningarna innebär en stor frihet, men också ett stort ansvar för de enskilda landstingen att själva utforma sin sjukvård utifrån de lokala förhållandena. Denna planering skall ske med hänsyn tagen till de krav som ställs upp genom hälsooch sjukvårdslagen. Slutsatsen för rehabiliteringsberedningens del av detta har varit att man i dagsläget, med gällande system för ersättningar från sjukförsäkringen till landstingen, inte ansett sig kunna tillstyrka att en ytterligare kanal för ersättningar till landstingen skapas med hänsvisning till en speciell kösituation inom ett landstingsområde. För egen del instämmer jag i de motiv som legat till grund för rehabiliteringsberedningens ställningstagande till den föreslagna försöksverksamheten. Jag anser att vi bör avvakta rehabiliteringsberedningens förslag om hur ett flexiblare system med ett öppnare samarbete mellan olika aktörer inom rehabiliteringsarbetet kan utformas innan vi överväger om större förändringar skall göras i det ersättningssystem som nu finns. Kösituationen i landet är skiftande. Inom vissa landstingsområden har man kommit till rätta med köerna inom t.ex. höftledskirurgi och uppvisar t.o.m. viss överkapacitet. På andra håll är köerna långa. Erfarenheten visar att det inte alltid är resursbrister som skapar dessa köer. Brister i planeringen, ogenomtänkt handhavande av köerna och bristande organisationsutveckling kan leda till onödiga köer. Landstingen har själva att se till att sjukvården bedrivs så effektivt som möjligt. Vidare anser jag att sjukvårdshuvudmännen landet över bör intensifiera samarbetet sig emellan för att åstadkomma utjämningar av köerna, så att sjukvårdsresurserna används så ändamålsenligt och effektivt som möjligt. Staten skall självklart delta i detta arbete, men i första hand ankommer det på sjukvårdshuvudmännen själva att organisera hälsooch sjukvården på ett sådant sätt att köerna minskas. Jag har emellertid för avsikt att vid nästa sammanträde med hälsooch sjukvårdsberedningen ta upp en diskussion om detta.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret, som jag finner både uppseendeväckande och djupt beklämmande. I går mötte vi två hjärtpatienter i TV 2:s program Magasinet. Den ena av dem, Sten Fast, hade råkat ut för två hjärtinfarkter och 15-20 inläggningar på Huddinge sjukhus intensivavdelning innan han fick genomgå operation. I Stockholm är det för närvarande bara Karolinska sjukhuset som kan utföra kontraströntgen på hjärtpatienter, och väntetiden dit är åtta-tio månader. 30 000 människor i Sverige dör varje år i hjärtinfarkt. 3 000 röntgas varje år, men 14 000 skulle behöva undergå röntgen och operation. Allt detta enligt programmet. Den andre patienten, Kurt Malmgren från Skärholmen, hade turen att bli sjuk när han vistades utomlands. Han fick omedelbart behandling. — Det är fruktansvärt att skriva ut patienter i Sverige, sade hjärtläkaren Staffan Ahnve. Gör man det i San Diego, Gené&ve eller i Holland kan de genast få en operation, men här hamnar de i långa köer där massor av patienter hinner dö innan de får en adekvat behandling. Ahnve har nämnt siffror på hur många det kan gälla; både ett och två tusen. Till det mänskliga lidandet kommer att de här köerna är samhällsekonomiskt oförsvarliga, underströk både Staffan Ahnve och hans kollega Kim Böök. Att sätta fart på hjärtsjukvården skulle bara kosta en bråkdel av vad samhället förlorar genom sjukersättningar, förtidspensioner och dödsfall i förtid. Den här iakttagelsen har man gjort också på andra områden, där krämporna inte är livshotande men ändå oerhört plågsamma. Det finns i dag tusentals människor i Sverige som inte kan arbeta eller föra ett normalt liv därför att de väntar på en ögonoperation, en ryggoperation eller en höftledsoperation. Och samtidigt är detta ett samhällsekonomiskt vansinne av precis de skäl som Kim Böök nämnde i gårdagens Magasin. Det här förstår människor faktiskt. Runt om i landet funderar man på vad som går att göra. I Bohuslandstinget kom man häromåret på en ljus idé om hur man skulle kunna förbättra läget inom ortopedkirurgin. Man räknade ut att väntetiderna vid Göteborgsoch Bohussjukhusen inom bara det här området totalt kostade försäkringskassan 40 milj.kr. om året. Om man tog 10 milj.kr. från försäkringskassan och satsade dem på vård och operationer, skulle man både kunna få väntetiden rejält avkortad och spara in hälften av försäkringskassans utbetalningar. Den kalkyl som man presenterade gick ut på att man skulle få råd med ytterligare 3 000 öppenvårdsbesök, 1200 polikliniska operationer, 600 slutenvårdsoperationer och 25 vårdplatser på en eftervårdsavdelning. Och man skulle alltså ändå spara 10 milj.kr. varje år. Bakom den här kalkylen står landstinget i Bohuslän, Göteborgs kommun och de båda berörda försäkringskassorna. Politiker i alla partier slöt upp bakom förslaget att pröva den här modellen under en treårsperiod. Det enda som krävdes var ett klartecken från regeringen. Bohuslandstinget, som råkar vara en frikommun som av Bo Holmberg uppmuntrats till att komma med allehanda pigga idéer, gick i januari 1985 in till regeringen med en begäran att få sätta i gång det här försöket. Saken prövades först i stat-kommun-beredningen och fick där, efter vad det sägs, en välvillig bedömning. Men sedan bollades ärendet över till socialdepartementet, och då blev det tvärstopp. Efter 20 månaders beredning i regeringskansliet har man i Göteborg nu fått besked om att regeringen inte vill tillåta det här experimentet. Och det beskedet serverar regeringen genom något som heter rehabiliteringsberedningen och som har till särskild uppgift bl.a. att ta initiativ till breddad och fördjupad försöksverksamhet på det här området. Vad finns det då för sakskäl mot det här försöket? Ja, enligt vad jag förstår av socialministerns svar så är det främst ett brott mot det heliga Dagmarsystemet. Landstingen har redan fått sina pengar och därmed basta. Men får inte öppna ytterligare en ”kanal” mellan sjukförsäkringssystemet och landstingen, sägs det. Och därför måste man vänta tills den här utredningen är färdig i slutet av 1987, och sedan blir det väl remisser och grubblerier i kanslihuset. Vi hade en debatt i förrgår här i kammaren när socialministern förklarade att väntetiderna inom sjukvården hade att göra med de medicinsk-tekniska framstegen. Nu tillfogar hon att de också beror på dålig planering i landstingen, ogenomtänkt handhavande av köerna och bristande organisationsutveckling. Och så uppmanar hon sjukvårdshuvudmännen att ta itu med den här saken själva och samarbeta bättre inbördes. Jag tror, fru Sigurdsen, att det svaret kommer att uppfattas som ett hån i Göteborg och i Bohuslän. Man har ju gjort precis detta — man samarbetar, man tar egna initiativ, man hittar egna lösningar — men sedan är det regeringen som lägger sin döda hand över alltsammans. Om politikerna i landstinget och försäkringskassorna och kommunen i Göteborg fick sköta den här saken själva, då skulle det bli fart på operationerna och mindre utgifter för skattebetalarna. Men det är när socialdepartementet tar itu med saken som allt går på tok. I debatten häromdagen sade jag att socialministern var alltför passiv och sangvinisk inför sjukvårdsköerna. Svaret i dag gör mig tyvärr tvungen att skärpa det omdömet. Det är inte bara bristen på handlingskraft som är anmärkningsvärd, utan också det att ni bromsar den positiva utveckling som är på gång. När det görs försök till förnyelse inom och utanför den offentliga sektorn, sticker socialministern käppar i hjulet. Jag skulle vilja ge ett mycket allvarligt råd till socialministern: Gå hem och tänk över den här saken en gång till, och kom tillbaka med ett bättre besked.
Herr talman! Daniel Tarschys inledde med att beskriva den situation som många hjärtpatienter befinner sig i beroende på att vi inte har resurser. Jag håller med om att skälet i mycket stor utsträckning är att det inte finns ekonomiska resurser. Men folkpartiet har inte precis bidragit till att förstärka kommunernas resurser. I kompletteringspropositionen i år ville folkpartiet spara 1,5 miljarder kronor mer än regeringen. Det skapar inte möjlighet att ge ökade resurser till sådana här operationer, som jag också anser behövliga. För att sedan övergå till höftledsoperationer — det är ju det som interpellationen och framställningen från Bohuslandstinget gäller — vill jag säga att kösystemet är olika i olika delar av landet. Det behövs inte någon försöksverksamhet för att utröna att man kan beta av kön snabbare om man har mer resurser, om man har fler läkare. Jag undrar vad man skulle säga i norra Älvsborg om vi biföll framställningen från Bohuslandstinget. I norra Älvsborg har man i stort sett inga köer. När jag besökte Vänersborgs lasarett hade man inga köer till ortopedkirurgin där, medan man däremot har det i Göteborgs och Bohus län och även i andra områden i landet. Jag tycker att det är riktigt att vi avvaktar resultatet av rehabiliteringsberedningens arbete. Jag tycker att det är viktigt; den skall se över just om vi kan förändra systemet. Vart skulle det leda om försäkringen på det här sättet skulle betala vissa delar av vården, om resurserna från försäkringen skulle sättas in bara där det har uppstått köer? Som jag har sagt skall vi ta upp och behandla den här frågan i hälsooch sjukvårdsberedningen — det behövs en mycket bättre samordning mellan landstingen. Men jag tycker inte att det är någon genial idé att bara föra över 10 milj.kr. från försäkringen till Bohuslandstinget — det finns många fler landsting som säger: Ge oss mer pengar! Inom några veckor skall riksdagen behandla den proposition som gäller ersättning till sjukvårdshuvudmännen för nästa år, vilken uppgår till drygt 12 miljarder kronor. Jag har inte hunnit med att titta efter om Daniel Tarschys och folkpartiet i det sammanhanget har yrkat på mer pengar än vad vi har kommit överens med Landstingsförbundet om.

Herr talman! Fru Sigurdsen frågade först vad folkpartiet har gjort för att få fart på hjärtsjukvården. Jo, det kan jag tala om — vi har i flera år här i riksdagen föreslagit en femte hjärtklinik i landet, men det förslaget har socialdemokraterna röstat ned. Så till det föreslagna försöket i Göteborg. Fru Sigurdsen har varit i Vänersborg och upptäckt att det där inte finns några köer. Men i Göteborg finns det köer, och nu talar vi om Göteborg. Det är i Göteborgs och Bohus län som man vill genomföra ett intressant experiment. Bohuslandstinget, som har i uppdrag att genomföra experiment, eftersom det är en frikommun, har begärt att få göra detta. Alla politiker i de berörda organen i Göteborg —i försäkringskassan, i kommunen och i landstinget — tycker att det här är en bra idé. Det är såvitt jag förstår egentligen bara fru Sigurdsen som tycker att det inte är en bra idé. Hur skulle det gå om alla landsting kom och begärde pengar? säger hon. Men det handlar ju inte om ökade krav på samhällets resurser, utan det handlar om att spara pengar åt samhället samtidigt som man hjälper sjuka människor, gör ett större antal operationer och minskar köerna. Jag tycker det är fullkomligt obegripligt att regeringen inte vill medverka till det försöket. Det är, väl att märka, fråga om ett försök och inte om en systemförändring. Frågan om systemförändringen undersöks av beredningen, men det här är ett försök. Detta försök bromsar regeringen genom att sätta käppar i hjulet. Jag kan försäkra socialministern att den här frågan kommer tillbaka. Jag kommer att jaga socialministern med blåslampa för att få till stånd en ändring av det här beskedet.

Herr talman! Hans Göran Franck har frågat mig 1. om det är möjligt att ange vid vilken tidpunkt det befruktade ägget blir en avskiljbar individ som skall behandlas som tredje man, 2. om ett bildskärmsskadat barn enligt min mening omfattas av arbetsskadeförsäkringen, 5 3. om jag anser att en lagändring på området är nödvändig för att därigenom ta till vara de ofödda, försvarslösa barnens hälsa och, om så är fallet, när förslag om en sådan ändring i lagen om arbetsskadeförsäkring kan framläggas. Vi har sedan en tid tillbaka i Sverige en intensiv och engagerande debatt om hälsorisker vid bildskärmsarbete. En av frågorna som diskuterats i detta sammanhang är den som Hans Göran Franck tar upp, nämligen risken för fosterskador och missfall. När det gäller risker för sådana skador vid bildskärmsarbete är möjligheterna att göra säkra bedömningar fortfarande begränsade. Diskussionen om riskerna vid bildskärmsarbete har också förts här i riksdagen. I samband med överläggningen i våras med anledning av socialutskottets betänkande från enskilda riksdagsledamöter om risken för fosterskador vid bildskärmsarbete. Regeringen har nyligen fattat beslut om att införa frivillig kontroll genom provning av bildskärmar. Därigenom kommer det att bli möjligt att bedöma egenskaper hos bildskärmsutrustning av olika fabrikat t.ex. beträffande strålning och ergonomiska egenskaper. Regeringen ser allvarligt på dessa frågor och anser, som arbetsmarknadsministern framhållit, att vi måste arbeta på bred front med forskning och teknisk utveckling. Samtidigt måste vi ta hänsyn till de människor som i dag har bildskärmsarbete och som inte känner sig trygga i sin arbetssituation. Jag anser att det i första hand är på detta sätt — genom att på olika sätt arbeta med forskning samt förebyggande åtgärder i arbetsmiljön — som vi bör gå vidare för att få klarhet om eventuella risker med bildskärmsarbete samt försöka att undanröja dessa. Lagen om arbetsskadeförsäkring, som infördes den 1 juli 1977, omfattar alla förvärvsarbetande och avser att ge i princip full ersättning för inkomstförlust till den som drabbas av skada i sitt arbete. Den nu aktuella problematiken diskuterades inte i samband med lagens införande. Som Hans Göran Franck påpekat har några kvinnor — som varit sysselsatta med arbete vid bildskärm under sina graviditeter och därefter fött skadade barn — begärt att de uppkomna skadorna skall prövas enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. I några fall som prövats av försäkringskassan har bedömningen blivit att lagen om arbetsskadeförsäkring inte är tillämplig på grund av att skadan drabbat ett foster. I ett annat fall har framställningen avslagits med motiveringen att skadlig inverkan i arbetet inte har förelegat. Såvitt jag känner till har något fall inte förts vidare till prövning i försäkringsrätten. Således har inte heller försäkringsöverdomstolen, som slutligt avgör tillämpningsfrågor inom socialförsäkringen, haft tillfälle att pröva om fosterskador av det slag Hans Göran Franck tar upp i sin interpellation kan anses vara att betrakta som arbetsskada. Mot denna bakgrund är jag för närvarande inte beredd att ta ställning till frågan om ändringar i lagen om arbetsskadeförsäkring. Som jag tidigare nämnt anser jag att det i första hand är genom forskning om samband mellan faktorer i arbetsmiljön och ohälsa samt genom ett förebyggande arbetsmiljöarbete som vi skall ta itu med problem av det här slaget, och det pågår redan ett intensivt arbete med dessa frågor.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Jag delar hennes uppfattning att det är på områdena forskning och förebyggande arbete som vi skall satsa. Redan företagna åtgärder är välkomna. De måste noggrant följas upp. Det är också viktigt att en fortsatt och intensifierad forskning får behövligt stöd. Av statistiska och experimentella undersökningar, framför allt från vissa andra länder, torde man kunna dra den slutsatsen att risk finns för fosterskador vid mer långvarigt och högfrekvent bildskärmsarbete. Var gränsen går finns det knappast några forskningsresultat om. Det är inte bara vid bildskärmsarbete som risker för fosterskador finns utan även i samband med moderns arbete med bl.a. kemikalier och bly. Socialministern besvarar inte direkt mina två första frågor utan hänvisar till de möjligheter som finns till prövning i högre instanser än försäkringskassan. Problemet är emellertid, som socialministern själv antyder, att den nu aktuella frågeställningen inte diskuterades i samband med arbetsskadeförsäkringslagens införande. Det betyder att varken lagtexten eller förarbetena ger någon vägledning vid tillämpningen. Från fackligt tjänstemannahåll — TCO — har man ansett att den nuvarande lagstiftningen inte är tillräcklig för att ge ersättning till barn för fosterskador. Man anser, liksom försäkringskassan, att barnet eller fostret inte omfattas av arbetsskadeförsäkringslagen. Det skulle här röra sig om en icke ersättningsgill s.k. tredjemansskada. Man har därför krävt en lagändring eftersom barnet och modern är så sammanbundna och förknippade med varandra i fosterstadiet. Det är orimligt att ett foster, som är nödvändigt förbundet med modern och befinner sig på hennes arbetsplats, ses som en självständig, avskiljbar tredje man. Enligt min mening är den bästa lösningen att redan nu göra en lagändring. Som jag tidigare framfört rör det sig inte bara om bildskärmsskadade barn utan även om andra fall. Att göra en ändring i arbetsskadeförsäkringslagen är särskilt viktigt därför att den innehåller en ny bevisregel som är mindre sträng än bevisregler i annan lagstiftning. I lagen heter det: ”Har försäkrad blivit utsatt för olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet, skall skada som han har ådragit sig anses vara orsakad av den skadliga inverkan, om ej betydligt starkare skäl talar mot det.” Jag uppfattar socialministern så, att hon efter prövning i högre instanser kan vara beredd att föreslå ändringar i lagen. Jag anser emellertid att hon på nytt bör överväga att redan nu ta ställning till denna fråga.

Fru talman! Lars Leijonborg har frågat mig om jag avser utfärda sådana direktiv till studiemedelskommittén att denna får möjlighet att presentera förslag som ligger utanför nuvarande kostnadsramar och som ger kommittén i uppdrag att presentera ett förslag till avveckling av makeprövningen. Regeringen beslöt den 18 september 1986 att utfärda tilläggsdirektiv till studiemedelskommittén enligt vilka kommittén får i uppdrag att utforma ett förslag om att slopa den s.k. äktamakeprövningen vid återbetalning av studiemedel. Lars Leijonborgs önskemål är i detta hänseende således redan uppfyllt. När det gäller den första delen av frågan, dvs. om kostnadsramarna för kommitténs förslag, är jag däremot inte beredd att föreslå några förändringar av direktiven. Det är enligt min uppfattning uppenbart att studiemedelssystemet behöver reformeras. Att det har brister har belysts inte minst under de senaste månadernas debatt. Jag tror knappast att det finns någon mer betydande åsiktsskillnad mellan Lars Leijonborg och mig i detta avseende. Jag delar däremot inte Lars Leijonborgs pessimism inför det fortsatta utredningsarbetet. Utan att värdera de olika systemskisser som har förts fram i olika sammanhang visar diskussionen ändå enligt min mening att det finns möjligheter till omprioriteringar inom nuvarande kostnadsramar. Studiemedelskommittén bör därför få slutföra sitt uppdrag i enlighet med givna direktiv. Först när kommitténs förslag har presenterats är det möjligt att göra en bedömning av resultatet. Det blir då en uppgift för regering och riksdag att ta ställning till om medelstillskott är nödvändiga och hur dessa i så fall skall finansieras.

Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på mina frågor. Strax efter det att jag hade framställt min interpellation kom de tilläggsdirektiv om äktamakeprövningen som jag efterlyst, och det är naturligtvis bra. När det gäller min första fråga är det mer oklart hur man skall bedöma statsrådets svar. Det beror nämligen i hög grad på hur man tolkar det. Den fråga vi i dag skall diskutera är mycket viktig både ur många individers och ur samhällets synvinkel. Många studerande, inte alla men alltför många, klarar inte en dräglig levnadsnivå på de studiemedel som nu finns tillgängliga. Många av dem som är färdiga med sina studier klarar inte återbetalningarna. Enligt uppgifterna är det i år hos kronofogdarna 25 000 ärenden som har sin upprinnelse i problem med studieskulden. Ur samhällets synvinkel är det här en viktig fråga, därför att det är oerhört centralt att de ungdomar som har de bästa förutsättningarna att bedriva högre studier verkligen söker till högre utbildning. Det är uppenbart att vi nu kommit i ett läge där många som vi skulle behöva i högskolor väljer att inte studera. Det ligger också i samhällets intresse att de som verkligen studerar vid högskolorna kan göra det i sådan omfattning att studierna kan slutföras inom rimlig tid. I dag är tendensen den att många måste arbeta vid sidan av studierna i så stor utsträckning att studierna blir lidande. Som jag sade kan man tolka statsrådets svar på två olika sätt. Låt mig först säga att jag har förståelse för att finansdepartementet som en huvudprincip driver ståndpunkten att statliga utredningar inte skall föreslå kostnadskrävande reformer. Det är en del i en strategi som går ut på att få kontroll över den statliga utgiftsexplosionen. Det är en riktig bedömning att den statliga utredningsapparaten kan bli en del i kravmaskineriet, som det är nödvändigt för regeringen att få kontroll över för att statens ekonomi kan utvecklas på det sätt som man önskar. Jag menar att utbildningsdepartementet i just det här fallet borde ha kunnat göra ett undantag från denna princip. På detta område är det nämligen utomordentligt oklart vad begreppet oförändrad kostnadsram egentligen står för. Börjar man fundera på det inser man snart att det inte räcker alls att se hur mycket staten betalar ut i år och hur mycket pengar som flyter in. För att bedöma den verkliga samhällsekonomiska kostnaden måste man också känna till faktorer som ingen känner till, och det finns inte heller några vedertagna principer för hur allt skall beräknas. Jag syftar på inflationen under 20 år framåt, realräntan 20 år framåt och statens upplåningsränta 20 år framåt. Eftersom staten subventionerar alla lån, blir saken i själva verket mera komplicerad än så, därför att staten ju subventionerar andra lån, inte statliga studielån, genom avdragsrätt. För att kunna bedöma frågan om studielån i förhållande till alternativa lån, måste man också känna till den genomsnittliga marginalskatten under 20 år framåt och veta vilka avdragsregler som kommer att gälla 20 år framåt. Kort sagt finns det ingen levande människa som kan tala om vilka samhällsekonomiska kostnader dagens studiemedelssystem innebär. Det har ju fler och fler insett. Jag förmodar att statsrådet bl.a. läst en skrivelse från SACO/SR i detta sammanhang som är mycket instruktiv. Slutsatsen av detta är att studiemedelskommittén skulle kunna frias från den tvångströja de nuvarande direktiven innebär. Statsrådet säger i sitt svar: Låt oss vänta och se vilka förslag kommittén presenterar. Skulle det visa sig att kommitténs förslag inte räcker, får vi betala mera pengar. Men då finns det stor risk att man kommer att hoppa i galen tunna, därför att vi inte har ett väl genomarbetat förslag om hur de pengar vi i så fall kan skaka fram skall användas. Därför menar jag att det i just det här fallet skulle ha varit oerhört mycket mer praktiskt att ge utredningen rätt att komma med förslag utöver direktiven. Då är frågan hur man skall tolka statsrådets svar. En variant är ju att statsrådet menar, att eftersom det är så oklart hur mycket det hela i verkligheten kostar, får utredningen i praktiken lägga fram vilka förslag den vill. Det skulle vara intressant om statsrådet kunde bekräfta att det är denna senare tolkning som är den riktiga.

Fru talman! Jag tycker att denna debatt behöver tillföras viss beskrivning av studiemedelsproblematikens historia. Det var nämligen en gång en studiestödsutredning som redan 1977 lämnade ett principbetänkande. I detta kunde man visa att studiemedelsbeloppet borde höjas till 150 96 av basbeloppet för att vara följsamt mot de principer som vägledde vid beslutet om systemets införande, dvs. principen om bibehållen köpkraft. Prisutvecklingen på livsmedel och hyror hade nämligen stigit mer än den genomsnittliga prisökningen, vilken styr basbeloppet. Nivån borde höjas till 200 96 av basbeloppet om studenterna skulle tillerkännas samma standardutveckling som andra grupper. Detta sade alltså studiestödsutredningen i ett principbetänkande 1977. En överväldigande remissopinion ansåg att en generell höjning av totalbeloppet var motiverad. Nu var det emellertid så att budgetminister Mundebo, folkpartiet, den 20 april 1978 utfärdade tilläggsdirektiv till samtliga kommittéer om att alla reformförslag måste finansieras genom omfördelning eller omprövning inom resp. område. Därför blev givetvis studiestödsutredningens nya direktiv den 31 augusti 1978 oerhört begränsade. Utbildningsminister Wikström, också från folkpartiet, menade att grunderna i studiemedelssystemet var bra men att det vore önskvärt med ett högre stöd. Han anförde: ”Generella höjningar på detta område är emellertid så kostnadskrävande att det inom den närmast överblickbara tiden inte torde finnas utrymme i statsbudgeten för några omfattande sådana åtaganden.” Däremot borde man ytterligare pröva möjligheten att låta vissa grupper med större behov få mer. Det fanns också inslag i systemet som försvårade återkommande utbildning, t.ex. den övre åldersgränsen och 16-terminsregeln. Detta borde utredningen särskilt uppmärksamma. De yngre studerandena i gymnasieskolan skulle dock prioriteras. När utredningen arbetat en tid med gymnasieeleverna och delvis med de högskolestuderande, avbrutet genom tilläggsdirektiv som ansågs vara viktigare än allt annat, dvs. direktiv beträffande äktamakeprövningen, kom sedan nästa omgång allmänna tilläggsdirektiv från budgetminister Mundebo den 13 mars 1980, där det sägs: ”Utgångspunkten skall vara att alla förslag som kommittéerna lägger fram skall kunna genomföras inom ramen för oförändrade resurser inom det område som förslagen avser. Det innebär att om kostnadskrävande förslag läggs fram måste samtidigt visas hur förslagen kan finansieras genom besparingar i form av rationaliseringar och omprövning av pågående verksamhet inom utredningsområdet.” Den 10 april 1980 lämnades förslag till regeringen beträffande gymnasieelevernas stöd och också beträffande en omedelbar höjning av studiemedlen till 145 96. Det förslaget skickades inte ens ut på remiss — jag tror att det hamnade i papperskorgen. Den 11 november samma år lämnades förslag om administrationen. Inte heller där hände någonting. Men utredningen kunde i alla fall fortsätta att arbeta och äntligen ge sig i kast med högskoleelevernas situation. Men då hände något annat. Genom direktiv den 25 juni 1981 fick utredningen sin dödsdom av utbildningsminister Wikström, folkpartiet. Han anförde: ”Sedan de ursprungliga direktiven gavs har det samhällsekonomiska läget radikalt förändrats.” Han sade också att det ekonomiska läget för staten har skärpts ytterligare och anförde sedan: ”Jag bedömer därför att reformer på studiestödsområdet måste göras genom omprioriteringar, dvs. inom ramen för oförändrade totalkostnader vid den tidpunkt då reformerna genomförs. Det ter sig mot denna bakgrund inte meningsfullt att fortsätta arbetet med mera omfattande förslag inom studiestödsutredningen.” Att avskaffa makeprövningen på tilldelningssidan ansågs alltså viktigare än allt annat. Detta skedde också, men alla de som inte berördes av detta fick klara sig bäst de kunde. 1982 drog man in 300 miljoner på studiemedelsområdet genom att sänka antalet terminer som berättigade till studiemedel till tolv. I det sammanhanget skärptes dessutom meritkraven. I den reviderade finansplanen våren 1983 föreslogs en differentiering och omfördelning. Riksdagen accepterade förslaget utan ett knyst. När regeringen hösten 1983 prövade detta i praktiken blev det däremot oväsen. Förslaget innebar en höjning till 148 96 — återställande av basbeloppet hade skett tidigare — vilken skulle finansieras genom en återinförd makeprövning på tilldelningssidan i de högsta inkomstskikten samt en slopad bidragsdel. Riksdagens beslut blev emellertid en höjning till totalt 145 926 av basbeloppet och en förutsättningslös utredning. Regeringen försökte återigen införa en differentiering, vilket ju hade initierats av den borgerliga regeringen redan 1978, men förslaget mötte kompakt motstånd. Så blev det i stället en ny studiemedelskommitté med direktiv som var betydligt vidare än dem som gällde både 1978 och 1980. Här inryms alltså det undantag Lars Leijonborg efterlyser. Men innan denna kommitté ens har hunnit fastställa den ekonomiska ramen begär just folkpartiet nya direktiv. Om Lars Leijonborg läst direktiven vet han att kommittén utöver sin egen kostnadsram, som alltså ännu ej är helt fastställd, kan gå in på närliggande områden. Ingen annan kommitté har såvitt jag vet en sådan möjlighet. Fru talman! Eftersom det är vänliga veckan skall jag underlåta att kommentera det historiska skeendet ytterligare. Beskrivningen talar för sig själv.

Fru talman! Av någon anledning, som jag inte känner till, har vpk inte fått vara med i studiemedelskommittén — om regeringen verkligen hade velat förankra sina förslag hade det kanske varit klokt att låta samtliga partier representeras i utredningen. Jag tvingas därför ställa en del frågor, som de som sitter med i utredningen kanske kan svara på. Utbildningsministern säger i sitt interpellationssvar till Lars Leijonborg att det inte finns någon skillnad mellan hans och Lars Leijonborgs uppfattning när det gäller behovet av att ändra studiemedelssystemet. Då måste jag fråga om man i studiemedelskommittén är enig om vilka de största bristerna är och vad som måste ändras. Är man i kommittén överens om att det som skall ändras är det låga totalbeloppet och den stora skuld som de studerande ikläder sig och som trots det låga totalbeloppet ger orimliga återbetalningseffekter, framför allt för dem som utbildar sig för yrken inom vårdområdet och för vissa humanistiska yrken? Om syftet är att ändra på dessa förhållanden, är det svårt att förstå hur detta skall kunna gå till utan att de totala kostnaderna ökar. Jag tolkar det sista stycket i utbildningsministerns svar så, att det finns en möjlighet för studiemedelskommittén att lägga fram förslag som totalt sett medför kostnader utöver de angivna ramarna, trots att detta inte ingår i direktiven. Om jag har uppfattat svaret på den punkten fel, ber jag att få rätt uppgift av utbildningsministern. Det anges också i svaret att den diskussion som förts visar att det finns möjligheter till omprioriteringar inom nuvarande kostnadsramar. Lena Öhrsvik sade vidare i sitt anförande att kommittén enligt sina direktiv kan göra omfördelningar från närliggande områden. Då vill jag veta inom vilka närliggande områden man kan tänka sig att göra omprioriteringar. Jag utgår ifrån att man har släppt den gamla tanken om differentieringar i själva studiemedelssystemet. Vi i vpk tycker att TCO i den här debatten har fört fram ett intressant förslag. Det förslaget innehåller, såvitt jag vet, helt nya uppgifter som har kommit fram under tiden som studiemedelskommittén har arbetat. TCO pekar på att 54 000 av dem som utnyttjar studiemedelssystemet är vuxenstuderande som studerar under högskolenivå. De utgör alltså en tredjedel av studielåntagarna, och de skulle svara för en fjärdedel av de totala kostnaderna. TCO framhåller att det givetvis är orimligt att denna grupp vuxenstuderande tvingas låna ihop till studier under högskolenivå. Jag vet att regeringen tidigare har uttalat att man anser att alla i vårt land borde ha rätt att genomföra gymnasiestudier utan att skuldsätta sig. Nu undrar jag om detta gäller också för denna grupp vuxenstuderande. TCO föreslår att dessa vuxenstuderandes studier skulle finansieras genom en höjd vuxenstudiestödsavgift, dvs. en arbetsgivaravgift, på 0,25 Jo. Vi tycker att det är ett bra förslag, ett av de bästa praktiska förslag som förts fram i den här debatten. Jag undrar därför om den nu sittande kommittén också kan undersöka möjligheten att finansiera studierna för de 54 000 vuxenstuderande som nu använder studielån på det sätt som TCO föreslagit, så att kommittén sedan eventuellt kan lägga fram ett sådant förslag.

Fru talman! Under de senaste månaderna har jag deltagit i tre olika debatter om studiemedelssystemet. Därvid har socialdemokratin representerats av tre olika företrädare. Följaktligen har det givits mycket olika besked. Någon har kunnat tänka sig att lånesystemet fördes över till bankväsendet — det har andra däremot inte kunnat. Någon har sagt att utredningens uppgift endast är att försöka analysera dagens situation och fundera över varför det har blivit på det sättet — egentligen inte att lägga fram några nya förslag. Ytterligare någon har sagt att kommittén visst har möjligheter att gå utöver de nuvarande kostnadsramarna. I dag har vi fått lyssna på utbildningsministern och Lena Öhrsvik. Uppenbarligen är förvirringen ganska stor inom socialdemokratin om vad som skall gälla. Centerpartiet har föreslagit ett radikalt annorlunda utformat system som bygger på huvudprincipen studielön. Det är i och för sig inte något helt nytt uppslag; det drevs för ett antal år sedan av bl.a. en stor grupp socialdemokratiska studentpolitiker, studentpolitiker som numera har blivit betydande män i staten och då tydligen glömt dessa tankar. Vi menar alltså att i botten bör ligga studielön och att man därutöver skall ha möjlighet att låna pengar. — Prot. 1986/87:17 Dessa lån tas i bank, men staten skall garantera både tillgången till pengar att 3 november 1986 låna och räntenivån. Detta är inte något unikt — det förekommer inom flera andra områden att staten gör sådana åtaganden. I Denna ekonomiska lösning kan sedan kompletteras med delaktighet i det | sociala skyddsnät som vi har. Det kommer självfallet att innebära högre kostnader, men dessa ökade kostnader kommer ju successivt under en | kommande 25-årsperiod. Jag tror inte att det är de ökade kostnaderna som är den springande punkten i dagsläget. | Vi har också föreslagit att man skall vidta åtgärder för dem som redan har studielån. Principen bör vara att återbetalningsplikten i stort sett halveras för de sämst ställda. Detta gör vi naturligtvis mot bakgrund av den kunskap vi har om dels hur dagens studenter har det, dels hur de har det som sitter med stora studieskulder och med många gånger förhållandevis låga ingångslöner. Att man har en akademisk utbildning garanterar som bekant ingalunda att man automatiskt får en hög lön. Det blev vi varse inte minst i den senaste avtalsrörelsen. Jag antar att utbildningsministern har fullt klart för sig att mer än var sjunde student i dag är beroende av socialbidrag för att klara sina studier, att det naturligtvis är de ungdomar som kommer från familjer med den sämsta ekonomin som har drabbats hårdast och att nära nog var femte person med studieskulder tvingas söka uppskov med återbetalningarna. Allt det här pekar på, menar vi, att det faktiskt krävs radikala åtgärder. Liksom mina meddebattörer har jag läst utbildningsministerns svar, men jag kan inte komma ifrån att det ligger en viss motsägelse inbyggd i det.

Skall detta alltså underförstått tolkas på det sätt som jag förstår att Lena Öhrsvik gärna vill göra, att kommittén visst får komma med förslag som kostar mera? I så fall tycker jag det vore renhårigare att utbildningsministern sade detta rent ut redan nu.

Fru talman! Utbildningsministern ger intrycket att det finns en absolut sanning i fråga om vad det nuvarande studiemedelssystemet kostar, men så enkel är naturligtvis inte verkligheten. Kostnaderna beror, som Lars Leijonborg sade, bl.a. på inflationstakten och på hur man beräknar statens kostnader för den långsiktiga upplåningen. Ett nytt och bättre studiemedelssystem kan därför visa sig bli dyrare än dagens med vissa antaganden om inflationen, ränteläget och den totala statliga upplåningsvolymen, men inte dyrare med andra antaganden. Vad studiemedelskommittén skulle ha glädje av vore ett klartecken från utbildningsministern att få presentera olika modeller, även om de i några 31 situationer och med vissa antaganden kanske är dyrare än dagens system. Med andra antaganden kanske de inte blir det. Ett sådant klartecken kan enkelt ges här och nu med ett uttalande från utbildningsministerns sida. Kan vi få ett sådant uttalande?

Fru talman! Jag vill börja med att till Lars Ahlmark replikera att jag ingalunda har sagt vad det nuvarande systemet kostar. Tvärtom är det på det sättet att de mest skiftande uppgifter virvlar omkring i den frågan. En del tror att det nuvarande systemet bara kostar studiebidraget, som utgör 6 å 7 96 av det totala utbetalade beloppet per år. Andra tror, såsom SACO/SR:s utredningschef uttryckte saken i en debattartikel i Dagens Nyheter nyligen, att systemet kostar mellanskillnaden mellan det årligen utbetalda beloppet och det årligen återbetalade beloppet. Ytterligare andra gör komplicerade ränteantaganden och inflationsbedömningar och kommer i allmänhet fram till att det allmänna kan räkna med att få tillbaka ungefär hälften av det utbetalade beloppet. Lars Ahlmark sitter i den aktuella utredningen, och jag måste säga att det vore rimligt att vi, innan vi tar ställning till hur en omfördelning skall ske, från utredningen fick besked om vilka verkliga kostnader man egentligen talar om. Det lär inte saknas omfördelningsmöjligheter, om det nu är på det sättet att ungefär 50 76 av de utbetalade beloppen aldrig kommer tillbaka till staten. Det är mot den bakgrunden inte så löjeväckande som en del vill framställa saken att man försöker att få ett besked från de sakkunniga om vad statens kostnad egentligen är och vilka omfördelningsmöjligheter som i så fall föreligger. De största överdrifterna i fråga om kostnadsberäkningarna svarar centerpartiet för. Men det blir tillfälle att också nästa vecka diskutera studiemedelsfrågorna i anledning av en av Pär Granstedt framställd interpellation i samma ämne. I somras presenterade centerpartiet en utredning enligt vilken man skulle kunna höja det årligen utbetalade studiebidraget till ungefär ett basbelopp, dvs. 23 000 kr. Man skulle kunna tiodubbla det nuvarande studiebidraget, och likväl skulle kostnaderna stiga bara helt obetydligt. Jag begagnade då tillfället att uppmana dem som satt inne med sådana här kunskaper att snarast lägga fram sitt förslag i utredningen. Om ett så underbart läge föreligger att man kan tiodubbla utbetalningarna och ändå höja statens kostnader med endast några få procent, är det rimligtvis svårt att gå emot ett sådant förslag. Det är möjligt att Larz Johansson har ytterligare några svar i det sammanhanget i dag. Hänvisningen till att det här är en sak som skall betalas under en följd av år tycktes implicera att åtminstone en antydan till svar föreligger. Lena Öhrsvik har i sin historieskrivning här visat hur man bl.a. inom folkpartiet avbröt en utredning som var tillsatt av min företrädare Lena Hjelm-Wallén. Först försämrade man direktiven för utredningen för att fullkomligt låsa den. Slutligen uttalade den dåvarande utbildningsministern Jan-Erik Wikström att möjligheterna till en reform var så obetydliga att det inte var någon mening med att fortsätta utredningsarbetet. För ett och ett halvt år sedan lät Lena Hjelm-Wallén en ny utredning börja — Prot. 1986/87:17 arbeta. Det är det utredningsarbetet som nu pågår. Jag menar att vi måste 3 november 1986 avvakta utredningens besked. När jag säger att jag delar Lars Leijonborgs åsikt om att det nuvarande systemet behöver reformeras, är det min ärliga uppfattning. Men innan de politiska besluten fattas vore det rimligt att få ett underlag från de sakkunniga. Det finns, som det har påpekats i den här debatten, sociala snedheter i rekryteringen när det gäller högre studier, och det är en allvarlig sak. Men jag vill framhålla att den sociala snedrekryteringen till största delen åstadkoms på gymnasiestadiet. Av elevernas val mellan teoretiska resp. yrkesinriktade linjer framgår nämligen att snedfördelningen är utomordentligt stor med hänsyn till elevernas föräldrabakgrund. De elever som har gått de yrkesinriktade linjerna har ganska små möjligheter att utan mycket omfattande kompletteringar senare komma in på högskolan. En social selektion sker redan i grundskolan — vid grundskolans slut och vid val av gymnasielinjer — och den fortsätter under gymnasiestudierna och fullbordas kanske på högskolestadiet. Det är inte otänkbart att det studiesociala systemet till någon del kan göras ansvarigt för att inte vara väl utformat för en jämnare social rekrytering. Därför bör vi reformera det studiesociala systemet. Men detta system skall inte ensamt bära skulden för den snedvridning vi nu har.

Fru talman! Det är litet egendomligt när utbildningsministern säger att han inte har någon aning om hur mycket detta system kostar och att utredningen förhoppningsvis kan komma fram till detta, och i samma andetag säger att det absolut inte får kosta mer. Om han inte vet vad systemet kostar i dag måste det vara svårt att ange huruvida det får kosta mer eller ej. Folkpartiet har inte tagit ställning för att den statliga subventionen till studiemedelssystemet skall vara större än i dag, men vi utesluter inte att den måste vara större. Mycket talar för att det i Sverige behövs ett studiemedelssystem som är mera statligt subventionerat än i något annat land, därför att akademikerlönerna relativt sett ligger lägre i Sverige än i jämförbara länder. Skillnaden är att folkpartiet är angeläget om att det läggs fram ett väl genomarbetat förslag, om man kommer fram till att det är nödvändigt att subventionera systemet mera, men regeringen vill inte att utredningen skall få utarbeta ett sådant förslag. Till Lena Öhrsviks och Lennart Bodströms historieskrivning är bara att säga att studenternas situation nu är värre än den var i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet, och Sveriges och svenska statens ekonomi är något bättre. Jag tror att det är möjligt att åstadkomma ett bättre system med mindre budgetbelastning. Man bör göra på samma sätt som på bostadslåneområdet, dvs. lyfta ut det som är lån ur statsbudgeten. Det är och förblir egendomligt att det som staten lånar ut och räknar med att få tillbaka bokförs som en utgift i statens räkenskaper. Det bidrar till förvirringen i debatten. Utbildningsminister Bodström har också bidragit till förvirringen, genom att ideligen i intervjuer ge intryck av att statens kostnad för detta område är 33 Det är oroande när det sägs att vid en eventuell kostnadsökning skall medel tas från närliggande områden. Inte minst Lena Öhrsvik återkom hela tiden i sitt inlägg till hur illa socialdemokraterna tycker om den slopade äktamakeprövningen. Den logiska slutsatsen av hennes resonemang är att förbättringar för andra betalas med en slopad äktamakeprövning, och det vore verkligen att ta ett steg tillbaka.

Fru talman! Först några ord till Margé Ingvardsson, som tog upp de vuxenstuderandes situation och påpekade att en tredjedel av studiemedelstagarna läser på lägre nivå än högskolan. Det är ett stort problem, och det ingår i utredningens uppdrag att särskilt uppmärksamma detta. Jag hoppas att det går att komma en bit på vägen redan nästa år, utan att man avvaktar kommitténs förslag. Det finns nämligen möjligheter att se på vuxenutbildningsavgiften helt fristående. När det gäller de närliggande områdena är det naturligtvis fråga om sådana som ligger närmast utbildningsområdet. Jag hoppas att utredningen skall kunna visa att ett bra studiestöd, som ger möjlighet till heltidsstudier och innebär att de studerande slipper arbeta vid sidan om, kan ge vinster på grund av snabbare genomströmning och även vinster genom att det inte behöver betalas ut lika mycket studiemedel. Detta är ett av de områden som utredningen funderar över, och vi får se vad vi kan komma fram till. Larz Johansson ondgjorde sig över att han hade fått vara med om tre debatter med tre olika företrädare för socialdemokraterna. Jag har också varit på tre debatter med tre olika företrädare för centerpartiet, och jag måste säga att förvirringen var minst lika stor där — om det över huvud taget råder någon förvirring hos socialdemokraterna, som Larz Johansson försökte göra gällande. T. o. m. här i riksdagen är ställningarna inom centerpartiet litet förvirrade. I socialförsäkringsutskottet tar man t.ex. ställning för olika förslag, men i kammaren ändrar man sig veckan efter. Det är litet hit och dit ibland. Oavsett detta finns det en del som är intressant i centerns förslag. I sina huvuddrag följer förslagen den modell som CSN tidigare har utarbetat. Men kostnadsberäkningarna är oerhört slarvigt gjorda. En av de stora bristerna är att man binder systemet vid det skattesystem som i dag råder. När man strävar efter att förändra avdragsreglerna och använda en enklare och mer schabloniserad metod, är det ganska dumt med en sådan bindning. Men det får vi återkomma till. Jag tycker också att argumenten ibland är litet torftiga. Man kör i alla debatter med att 7 90 av studenterna är beroende av socialbidrag. Det är faktiskt så att studenter som har studiemedel inte får något socialbidrag under samma tid annat än om mycket speciella skäl talar för det. Den statistik som finns visar däremot att man vid något visst tillfälle under ett år kan ha fått socialbidrag, t.ex. på sommaren eller i samband med att man har varit sjuk. Men socialbidrag kan alltså inte utgå samtidigt med studiemedel. Jag tycker att ni skall sluta med de argumenten. Lars Leijonborg säger att vi inte har någon aning om vad detta system kostar och att det därför är dumt att säga att det inte får kosta mer. Men jag tycker att det är lika dumt att stå här och säga att det måste få kosta mer när vi fortfarande inte vet vad det kostar. Vänta ett par veckor, Lars Leijonborg, så skall vi försöka hitta en gemensam beräkningsmodell för detta. Men jag måste säga att Lars Leijonborgs kamrater och kolleger inte är de som underlättar framtagandet av ett gemensamt beräkningssystem. Men jag tackar för förtroendet att Lars Leijonborg tror att vi kan lösa de ekonomiska problemen i samhället.
Jag får erinra om de regler som gäller vid interpellationsdebatter.

Fru talman! Jag ställde en rad frågor till utbildningsministern men fick inte svar på en enda fråga. Lena Öhrsvik tog upp frågan om de vuxenstuderande. Hon sade i sitt inlägg att studiemedelskommittén har i uppdrag att se över även de vuxenstuderandes situation. Jag tackar för det beskedet och hoppas att det är någonting man kan hålla sig till, för Ulf Larsson, som är studiemedelskommitténs ordförande, har sagt något helt annat. Han sade för ett par veckor sedan vid ett seminarium på universitetet att studiemedelskommittén inte alls hade i uppdrag att se över de här frågorna och att detta därför låg utanför kommitténs möjligheter. Men jag föredrar att tro på det Lena Öhrsvik säger. — Det ges en hel del förvirrande besked i den här debatten om var de olika partierna står någonstans. Jag kan förstå att utbildningsministern inte hinner svara på alla frågor som ställs i en interpellationsdebatt. Men jag tycker att vi hade kunnat få svar på en fråga i alla fall, nämligen om interpellationssvaret till Lars Leijonborg innebär att studiemedelskommittén kommer att ha möjlighet att lägga förslag som kostar mer än nuvarande system. Fru talman! Jag tycker faktiskt att det är mycket märkligt att varken regeringen eller studiemedelskommittén har en aning om vad nuvarande system kostar. Jag undrar: Vad har studiemedelskommittén egentligen sysslat med under det år den har arbetat? Har man inte ens lyckats ta reda på vad systemet kostar och inte enats om vad det är man skall ändra i systemet? Ändå skall man lägga fram förslag nästa år.

Fru talman! Att på den här korta tiden försöka reda ut alla begrepp är naturligtvis omöjligt. Jag skall koncentrera mig på ett påstående som utbildningsministern gjorde då han talade om centerns förslag och de fantasieggande kostnader de skulle innebära. I sitt anförande åberopade han själv SACO/SR:s utredningschef Jan Bröms som i sina beräkningar hade byggt på den av utbildningsministern åtminstone tidigare vedertagna principen att räkna på skillnader i utbetalningar och inbetalningar under samma år. Jan Bröms kom fram till att skillnaden skulle räcka till ett bidrag på 24000 kr. per år till varje helårsstuderande, och då hade han räknat med 130 000 studenter. Centerns förslag innebär ett basbelopp på 23 300 kr. per år. Mer fantasieggande än så var det faktiskt inte! Men låt oss sluta med sifferexercisen — den tjänar tydligen ingenting till när utbildningsministern nu upprepade gånger har sagt att han ändå inte vet ens vad dagens system kostar. Låt oss i stället koncentrera diskussionen till det som verkligen gäller studenterna. Den som i dag funderar på att ägna sig åt högre studier frågar sig: Kommer det att vara någon mening, är det lönsamt, kommer jag att få ett arbete, kommer jag att få en lön som medger att jag kan betala tillbaka mina studieskulder? Jag antar att utbildningsministern delar min uppfattning att det i dag finns en stor tveksamhet hos många ungdomar. Då är min nästa fråga: Är inte detta så allvarligt att vi på alla sätt måste försöka undanröja denna tveksamhet? Det får väl ändå inte vara så i dagens Utbildningssverige att någon enda människa skall behöva avstå från att skaffa sig en högre utbildning av ekonomiska skäl!
Fru talman! När utbildningsministern förväntar sig att studiemedelskommittén skall tala om vad det nuvarande systemet kostar tyder det på att han inte riktigt har förstått problematiken. Vad det nuvarande systemet kostar — nu och i framtiden — beror på vissa antaganden, t.ex. om inflationen, om statens kostnader för upplåning och om hur stor del av statens utflöde av medel som är upplånade pengar. Det är i detta läge viktigt att inte binda sig vid en viss modell, för en viss kostnadsstruktur, utan inse att om vi får ett inflationsår i framtiden så kan det enligt dagens system betyda kostnader på miljardbelopp. Men dessa belopp går inte att precisera om man inte gör vissa bestämda antaganden om inflationen.

Dessa modeller skulle i en del situationer få kosta mer än vad det nuvarande systemet kanske kommer att kosta i motsvarande situation, men de skulle möjligen med andra antaganden inte behöva kosta mer. Det borde vara enkelt för utbildningsministern att här ge ett klart och entydigt besked att kommittén har en sådan frihet. Då kunde vi lägga en hel del av kostnadsdiskussionen åt sidan och så småningom i stället granska konkreta förslag.

Fru talman! Jag har i mitt inlägg påpekat att det finns en bred skala av uppfattningar om vad det nuvarande studiemedelssystemet kostar. Jag har redovisat detta, alltifrån studenternas uppfattning att det inte kostar mer än studiebidraget på 2 250 kr. per år multiplicerat med antalet studerande till den uppfattning — som jag ingalunda gör mig till tolk för — att det kostar mellanskillnaden mellan det utbetalade beloppet ett visst år och det återbetalda beloppet samma år. Det vore rimligt om utredningen skaffade sig den expertis som behövs för att åtminstone ange vissa yttervärden, dvs. den lägsta kostnaden och den högsta kostnaden under givna antaganden. Annars måste vi göra en beräkning fullkomligt på en höft. Till Larz Johansson vill jag säga att vad jag påpekat är att det nuvarande systemet åsamkar staten en utgift därför att pengarna skall fram ett visst år, även om det är möjligt att en större eller mindre del av dessa pengar kommer tillbaka. Här ligger på sätt och vis skillnaden mellan vår budgetpolitik och den för vilken Larz Johanssons parti var ansvarig. Den sistnämnda politiken bedrevs under ständigt stigande budgetunderskott — 15 miljarder i stegring per år — i den fåfänga tron att förhållandena på något sätt skulle ordna sig i framtiden. Jag tyckte mig se ett visst utflöde härav också i dagens debatt; vi behöver enligt Larz Johansson inte oroa oss för kostnaderna för stunden med hänsyn till att problemen skulle bli lättare att lösa i framtiden. Det var ingalunda min avsikt att gå förbi Margö Ingvardssons frågor. Jag vill svara, så som jag har försökt göra till andra av deltagarna i debatten, att utredningen bör klarlägga den nuvarande kostnadsbilden med de möjligheter som föreligger och sedan på grundval av detta föreslå omprioriteringar. Däremot bör inte denna utredning — lika litet som några andra utredningar — ta på sig uppgiften att diskutera hur mycket den statliga subventionen slutligen bör få kosta. Att lägga fram sådana förslag är en uppgift för regering och riksdag. För att det inte skall kvarstå några missförstånd vill jag också kommentera Larz Johanssons uppgift att 15 20 av studiemedelstagarna får socialbidrag. Det är inte sant. Det är på det sättet att 15 96 av de hushåll i Sverige som har en studiemedelstagare som huvudförsörjare får socialbidrag av något slag. En studerande skall i allmänhet klara sig på sitt studiesociala stöd. Det uppgår till ungefär 3 700 kr. per studiemånad. Det är samma belopp som det en folkpensionär med bostadstillägg har att leva på. Det är alltså fler än studenterna som lever under dessa knappa villkor. Jag medger att de är knappa. Men det är också andra grupper i samhället som har det så, och den totala höjningen kan givetvis inte bli alltför omfattande, om det inte föreligger särskilda skäl.

Fru talman! Jag förmodar att ledamöterna av studiemedelskommittén — i den mån de inte varit närvarande här — och utredningens kansli kommer att läsa protokollet från den här debatten mycket noga. Jag hoppas att man tolkar den stämning som råder i debatten så, att utredningen är relativt obunden att oaktat direktivens formulering lägga fram så bra förslag som möjligt. Lars Ahlmark har mycket väl beskrivit den problematik vi här står inför. Det är så att skillnader i den framtida inflationen betyder mycket mer för den samhällsekonomiska kostnaden än detaljer på förmånssidan. Mot den bakgrunden blir det fel debatt som förs om man diskuterar om stödbeloppet skall ligga på 145 96 eller 165 90 av basbeloppet; helt andra faktorer är mycket viktigare. Lena Öhrsvik skildrade folkpartiets ståndpunkt så, att vi utan att veta hur mycket det kostar säger att det skall kosta mer. Det visar att hon inte har lyssnat på vad jag sade. Jag var i mitt inlägg ganska noga med att säga att vi inte slutligt har tagit ställning i den frågan. Men vi är angelägna om, att vi, om vi kommer fram till att vi är beredda att förorda större statsutgifter på det här området, skall vi ha ett väl genomarbetat förslag att satsa dessa pengar på. När det gäller den sociala snedrekryteringen ligger det säkert mycket i det utbildningsministern säger om den frågans komplexitet. Men det finns faktiskt mätningar som visar att den sociala snedrekryteringen till högskolan har ökat efter att i flera år ha minskat. Jag tycker att det därför ligger mycket nära till hands att tro att detta har ett samband med studiemedelssystemet. Jag tror att det är i miljöer utan studietradition som det ligger närmast till hands att säga att det inte är värt att skuldsätta sig för att skaffa en akademisk examen. Jag tror att man i familjer med lång studietradition är beredd att ta den risken, eftersom det hör till, det ligger så att säga i släkten. En mycket viktig åtgärd för att minska den sociala snedrekryteringen vore att se till att bristerna i studiemedelssystemet avhjälps.
Fru talman! Jag vill göra några klarlägganden till Margö Ingvardsson — hon är ju som vanligt demagogisk och försöker spela ut olika företrädare för vårt parti mot varandra. Om Margö Ingvardsson hade lyssnat ordentligt, hade hon hört att jag faktiskt sade att de vuxenstuderande med studiemedel självfallet ligger inom ramen för kommitténs arbete, eftersom de i dag har studiemedel. Det var ju den gruppen som Margö Ingvardsson själv tog upp. Sedan till den andra frågan, att vi inte har någon aning om vad det kostar och vad kommittén egentligen har gjort. Det är inte så att vi inte har någon aning om vad det kostar. Det finns faktiskt uppgifter som dock ännu inte är officiella — utredningsmaterialet är ju konfidentiellt. Det finns emellertid en siffra som är officiell och som jag kan nämna för Margé Ingvardsson, så att hon har något att hålla sig till. Det är CSN:s beräkningar, som finns i anslagsframställningen. Man räknar med att 1,5 miljarder kronor utgörs av subventioner. Denna beräkning har gjorts enligt de nuvarande principerna för budgetteknik. Det är just detta man nu diskuterar. Alla har inte den uppfattningen att man skall räkna på det sättet. Men det är åtminstone någonting att hålla sig till.

Fru talman! Lars Leijonborg har frågat mig om vilka åtgärder som regeringen avser att vidta för att arbetet nu skall kunna påbörjas med att förenkla och förbilliga högskolans administration. Mot bakgrund av den diskussion som tidigare har förts i dessa frågor gav regeringen 1985 UHÄ i uppdrag att i samverkan med statskontoret kartlägga utvecklingen av högskolans förvaltningsfunktioner under perioden 1981 85. Statskontorets medverkan i detta uppdrag har redovisats i rapporten Högskolans administration — stor eller liten? Det är den rapport som Lars Leijonborg hänvisar till. Rapporten från statskontoret ger inte stöd för påståendet att de administrativa uppgifterna inom högskolan skulle vara mer omfattande än inom annan statlig verksamhet. Tvärtom står sig många av de studerade högskoleenheterna väl vid jämförelse med andra myndigheter. Statskontoret har också pekat på att olika arbetsuppgifter som i den allmänna debatten har framhållits som onödigt omfattande i själva verket är en nödvändig del av högskolans uppgifter att bedriva utbildning och forskning och därför har klassificerats som driftstöd för den operativa verksamheten. Statskontoret har under sin granskning av högskoleadministrationen gjort en rad iakttagelser. Det är i första hand dessa som Lars Leijonborg tagit som utgångspunkt för sin interpellation. Skillnaderna mellan olika högskoleenheter i fråga om administrativa kostnader eller i fråga om kostnaderna för enskilda utbildningar är sådana iakttagelser. Skillnaderna i fråga om de administrativa kostnaderna kan delvis bero på de mätmetoder statskontoret har tillämpat. Trots det bör resultatet av statskontorets kartläggning vara ett incitament för enskilda högskolor att fortsätta att se över sina administrativa rutiner. När det gäller skillnaderna i fråga om kostnader för enskilda utbildningar kan detta spegla skillnaden i fråga om lokala prioriteringar och förutsättningar — vilket sker inom ramen för den ökade lokala friheten att på bästa sätt använda tilldelade resurser. Skillnader kan också bero på de bokföringsrutiner som tillämpas inom högskolan. Det sistnämnda är ett problem som vi har uppmärksammat inom ramen för översynen av högskolans anslagssystem inom departementet. När det gäller översynen av högskolans administrativa system bereds denna fråga för närvarande inom utbildningsdepartementet. Jag avser att återkomma till denna fråga i den kommande budgetpropositionen. Det pågående översynsarbetet har emellertid visat att just de anslagstekniska frågorna även innefattar tekniska frågor som kräver ett mera långsiktigt utredningsoch utvecklingsarbete om man skall lyckas åstadkomma avgörande förbättringar för högskolan. Alla frågor kan därför inte lösas i den kommande budgetpropositionen, utan de kommer att successivt få redovisas för riksdagen. Fru talman! Jag vill ta tillfället i akt att här deklarera att jag vid mina många kontakter med företrädare för högskolan har kommit till övertygelsen att en förändring av högskolans administrativa system är angelägen. Den måste beröra samtliga nivåer i högskolesystemet och måste syfta till att gå vidare med den decentralisering av ansvar och inflytande som 1977 års högskolereform innebar. När jag den 13 mars i år svarade på en fråga från Lars Leijonborg om när jag avser att lägga fram förslag till vissa förändringar inom högskolan svarade jag bl.a. att översynen skall ske snabbt, öppet och i diskussion med dem som är verksamma inom högskolan. Som har framgått av tidningar har jag vid ett möte med bl.a. alla högskolerektorer presenterat några av de uppslag till förenkling av högskoleadministrationen som för närvarande bereds inom departementet. Några färdiga ställningstaganden föreligger ännu inte. En stor del av högskolans utbildningslinjer finns för närvarande — och kommer också i framtiden att finnas — bara vid en eller ett par högskoleenheter. Utbildningen på linjerna måste därför i första hand ses som en nationell angelägenhet och planeras i enlighet därmed. Utbudet av enstaka kurser har en stor betydelse för högskolans egen utbildningsprofil, samtidigt som kursutbudet är av stor betydelse för fortbildning och vidareutbildning för dem som bor vid — eller inom reseavstånd till — en högskoleort. Många kurser ges dessutom utanför högskoleorterna. Jag återkommer med förslag i dessa frågor i den kommande budgetpropositionen.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det är tydligt att regeringen äntligen börjat inse att det är nödvändigt att göra något åt byråkratin inom högskolan. Min inställning till de ansträngningarna kan sammanfattas med de välkända orden för litet och för sent. Den verklighet som råder på högskolorna är bister. Pappersfloden växer. Kopieringsapparaterna spottar ut ständigt fler och ständigt tjockare promemorior. Sammanträdesraseriet grasserar. Växeltelefonisterna får allt jobbigare att koppla samtalen rätt, därför att de personer som skall svara allt oftare är på sammanträde och har allt kortare telefontider, eftersom de måste hinna handlägga allt pappersarbete. Det var för väl att riksdagen tidigare i år avstyrde förslaget att alla studerande skall ha ytterligare en stämpel per år för att få ut sina studiemedel i mitten på terminen. Det är den typen av förändringar som gång på gång lagt alltmer pappersarbete på t.ex. institutionsexpeditionerna och gjort att summan av byråkratin inom högskolan blivit orimlig. Sidoverksamheterna, stödfunktionerna tar så mycket kraft att huvudverksamheten, utbildningen och forskningen, drabbas. Till detta kommer att högskolan nu befinner sig i en helt annan utvecklingsfas än för några år sedan, då de stora högskolereformerna genomfördes. Det här är ett problem som uppstår inom alla typer av verksamheter, inte minst inom den offentliga sektorn. Det sägs att det brittiska kolonialdepartementet aldrig var större än när alla kolonierna var avvecklade. Detsamma lär också gälla det brittiska amiralitetet, som var större när flottan hade dragits ned än när den var som störst. Också det faktum att högskolan nu arbetar i en helt annan situation borde tala för att den nu skulle kunna klara sig med en betydligt mindre byråkrati. Men verkligheten är den motsatta: man har fler anställda för förvaltningsuppgifter än man någonsin har haft. I den utredning som jag hänvisar till i min interpellation pekar man på flera egendomligheter, bl.a. det absurt stora antalet beslutsnivåer inom högskolan, som man anger till mellan 16 och 20, från den enskilde studenten och upp till regeringen. Jag läste för en tid sedan en analys som ett konsultföretag hade gjort av skillnaderna mellan bilföretagen Ford och Toyota. Det går betydligt bättre för Toyota än för Ford, och en huvudsynpunkt i konsultrapporten var att Ford hade ett flerdubbelt större antal beslutsnivåer mellan arbetaren på verkstadsgolvet och direktionen än vad Toyota hade. Jag tror att det är helt nödvändigt att minska antalet beslutsorgan inom högskolan. Jag har därför naturligtvis med tillfredsställelse noterat att socialdemokraterna äntligen har börjat ifrågasätta regionstyrelserna. Detta är ett stort steg framåt, och jag önskar verkligen statsrådet lycka till med ansträngningarna att få partiet med sig. Jag har med viss oro noterat att min värderade bänkkamrat i kammaren Arne Gadd, som är ordförande i regionstyrelsen för Uppsala högskoleregion, argumenterar emot och hävdar att statsrådet är på väg att bryta mot socialdemokratisk utbildningspolitik. Jag är dock övertygad om att med de utomordentliga argument som statsrådet nu har gjort till sina kommer denne att vinna den diskussionen. Jag vill ändå säga att jag inte tror att det är någon bra lösning att genomföra den byteshandel som statsrådet antytt inför en grupp högskolerektorer för en tid sedan. Den skulle gå ut på att regionstyrelserna avskaffas men att politikerna blir i majoritet i högskolestyrelserna. Jag är helt överens med statsrådet om att det är viktigt att högskolan har nära kontakt med det omgivande samhället, men jag är övertygad om att en högskolestyrelses främsta uppgift är att företräda högskolan. Den skall framför allt bestå av verksamhetsföreträdare och personer som har valts av högskolan eller regeringen såsom goda företrädare för högskolan. Det finns också mycket att göra när det gäller att minska antalet beslutsorgan inom varje högskola. Som jag sade i början tycker jag att arbetet med detta går för långsamt. Redan Lennart Bodströms företrädare framhöll i budgetpropositionen i januari 1985 att ett översynsarbete skulle komma i gång. Nu har det snart gått två år, och statsrådet säger i dagens svar att alla förslag inte kommer att vara framförda ens i och med framläggandet av budgetpropositionen i januari nästa år. Jag tycker att det är bekymmersamt, och jag skulle vilja fråga Lennart Bodström om det inte är möjligt att påskynda arbetet med högskolans avbyråkratisering.
Fru talman! Det har ju gjorts flera utredningar under det senaste tiotalet år om högskoleadministrationen. Lars Leijonborg har här hänvisat till en — den som är utförd av statskontoret på regeringens och universitetsoch högskoleämbetets vägnar. Den utredningen visar att högskoleadministrationen tar i anspråk ungefär 4,5 96 av de totala anslagen till högskolan. Det är enligt statskontoret inte en anmärkningsvärt hög siffra jämfört med vad som förekommer inom annan offentlig förvaltning. Den administration vi nu har är i ganska liten utsträckning föreskriven genom lagstiftning som riksdagen står bakom eller föreskrifter som regeringen utfärdat. En lång rad av de sammanträden som företrädare för högskolan vid olika tillfällen bevistar är sammanträden som tillkommit för att låta de av verksamheten berörda få tillfälle att utöva inflytande på den. Det finns också ganska många exempel på att man vid högskolorna gör gällande att beslut fattas utan att de som borde.ha haft inflytande på besluten varit i tillfälle att medverka. Det är också så, att högskolans särskilda verksamhet innebär att man har ett mycket stort antal lärare och annan personal som anställts för att tillfälligt medverka i undervisningen. Det är helt nödvändigt att utöver den fasta lärarstaben ta i anspråk personer som arbetar på områden för vilka högskolan bedriver utbildning. Olika administrativa system, som gäller för den offentliga förvaltningen i övrigt och som vanligtvis tar sikte på förvaltningar där man har heltidsanställd personal, skall tillämpas också för dessa grupper, som kanske ett antal timmar per år medverkar i högskolan. Det har gjort att vår ekonomiska förvaltning vid högskolan blivit förhållandevis stor. Vi håller på att se över möjligheterna att åstadkomma en förenkling. Men det är tänkbart att en väsentlig förenkling inte går att åstadkomma, om inte högskolan får vissa lättnader i förhållande till de generella bestämmelser som gäller om avlöningssystem för offentliganställda. Frågan om regionstyrelser och frågan om högskolestyrelserna vill jag inte gå närmare in på här. Men jag vill beträffande högskolestyrelserna ändå säga att om en förändring skall ske, så är det tänkbart att den bör syfta till att ge högskolan en styrelse bestående av personer som är verkligt intresserade av högskolan. De behöver inte nödvändigtvis vara politiker, men de bör inte samtidigt vara anställda vid högskolan och beroende av dess verksamhet. Sådana styrelser finns ju nu, t.ex. vid Handelshögskolan — och den styrelsen har mig veterligt inte hindrat den fria forskningen och utbildningen vid Handelshögskolan. En sådan styrelse finns också vid Lantbruksuniversitetet, och det är min uppfattning att Lantbruksuniversitetet producerar både forskning och utbildning som väl står sig i jämförelse med vad man åstadkommer i varje annat land. Det är självklart att dessa styrelser inte sysslar med befordringsärenden, med frågor som gäller forskningens innehåll och utformning — och utbildningens innehåll. Däremot är det styrelser som är djupt engagerade i utvecklingen av sin egen högskoleenhet. Jag vill erinra om att nuvarande Stockholms universitet i sin tidigare form — Stockholms högskola — hade en styrelse som bestod av vad som brukar kallas allmänföreträdare. Det hindrade inte att det vid högskolan förekom forskning av Herbert Tingsten, Gunnar Myrdal, m.fl. Det är en forskning som väl kunnat mäta sig, föreställer jag mig, med vad senare forskare utfört under ledning av en högskolestyrelse där majoriteten bestått av personer som varit anställda i styrelsen. Jag finner inget skäl att nu avge något bestämt ställningstagande i denna fråga. Men jag vill poängtera att vad vi skall syfta till är att skapa en ledning för högskolan som tillvaratar dess intressen så väl som möjligt.

Herr talman! Statsrådet nämner en del av de argument som finns för förvaltningspersonal och för det vi brukar kalla byråkrati. Det finns naturligtvis alltid utomordentligt goda argument för promemorior, remisser, samråd och alla typer av sammanträden. Som statsrådet nämner förekommer det dessutom krav på mer av den varan. Det finns alltid människor som vill bli ännu mer informerade och delta i ännu fler samråd. Men den som är huvudansvarig — och även vi som är ansvariga för denna verksamhet — måste ibland fråga sig om inte summan av dessa krav har blivit så stor att huvuduppgiften är hotad. Jag tycker att det finns mycket som tyder på att byråkratin nu har blivit så stor att utbildningens och forskningens kvalitet är hotad. Statsrådet anser i sitt interpellationssvar att man i den här rapporten snarast överdriver förvaltningsinsatsernas betydelse. Men på ett par punkter är det nog tvärtom. För det första: Såvitt jag förstår räknas det omfattande arbete som består i att söka forskningsanslag in i huvudverksamheten enligt denna rapport. Många verksamhetsföreträdare talar om vilket oerhört problem det numera är att forskningsanslagsansökningarna tar så stor del av den totala arbetstiden. För det andra: Uppdragsutbildningen är beräknad på ett sådant sätt enligt denna undersökning att administrationen snarast har underskattats. Jag hejar därför på statsrådet på alla sätt i hans ansträngningar att minska byråkratin, och jag hoppas att den försvarsattityd han naturligen intar inte leder till att han på något sätt mattas i sina ansträngningar att skära bort onödig byråkrati. Jag har inte uppfattningen att alla anställda i en högskolestyrelse skall vara anställda vid ifrågavarande högskola. Jag tror, som jag sade tidigare, att det kan vara mycket värdefullt att ha en del personer som inte är anställda inom högskolan. Däremot tror jag att det skulle vara olyckligt om högskolestyrelserna fick en rent partipolitisk sammansättning.

Herr talman! Ylva Annerstedt har frågat mig om löftet i regeringsdeklarationen om ökad valfrihet i skolan innebär att regeringen ämnar framlägga förslag som innebär att Göteborgs högre samskola och Sigrid Rudebecks gymnasium får behålla sina statsbidrag. Hon har också frågat om vilka andra åtgärder regeringen avser att föreslå för att öka valfriheten i skolan. Ett genomgående drag för den socialdemokratiska skolpolitiken är att åstadkomma ett utbildningssystem i offentlig regi som täcker alla medborga 43 res behov av grundläggande utbildning. För den allmänna gymnasieskolans del gäller alltså att den bör vara utformad så, att den inom rimliga gränser skall kunna erbjuda alla ungdomar en utbildning i enlighet med deras val som en fortsättning på grundskolan. Valfriheten skall alltså finnas redan inom den allmänna gymnasieskolan. Staten bör därför i första hand koncentrera sina resurser på att utveckla gymnasieskolan framför att ge statligt stöd till motsvarande skolor i privat regi. I speciella fall kan det vara motiverat att staten stöder utbildning vid sidan av det allmänna utbildningsväsendet. I proposition 1983/84:118 om fristående skolor på gymnasial nivå framlade regeringen sin syn på när sådana fall borde kunna anses föreligga. Propositionen grupperar skolorna i tre grupper.

I propositionen tog regeringen utifrån dessa utgångspunkter ställning till frågan om de av Ylva Annerstedt nämnda skolorna, Göteborgs högre samskola och Sigrid Rudebecks gymnasium. Regeringens uppfattning var då att de nämnda skolorna till sin verksamhet i huvudsak är jämförbara med den allmänna gymnasieskolan. Skolorna uppfyller därmed inte kriterierna för att som fristående skolor på gymnasial nivå uppbära statligt stöd. Riksdagsbeslutet blev också att överläggningar bör ske mellan skolan, kommunen och länsskolnämnden i Göteborgs och Bohus län i syfte att inordna dessa skolors utbildningar i kommunens gymnasieskola. Sådana överläggningar pågår för närvarande. Vad beträffar valfriheten i skolan har den flera dimensioner. För gymnasieskolans del erbjuds dels val mellan ett stort utbud av olika studievägar, dels valmöjligheter inom resp. studieväg. På senare år har ett antal åtgärder vidtagits i syfte att öka valfriheten i gymnasieskolan. Försök pågår nu med estetisk-praktisk linje, schemajämkningar för elever med specialintressen för estetiska ämnen och för idrott, temastudier, ett ökat medbestämmande och ansvarstagande för den enskilde eleven över sina studier, grundoch tilläggskurser, specialämnen på humanistisk och samhällsvetenskaplig linje och långsammare studietakt. Vidare har specialarbetet återinförts i utvidgad form på de treåriga teoretiska linjerna. En del av detta är ett resultat av regeringens proposition om gymnasieskola i utveckling och det därpå följande riksdagsbeslutet om att öka valfriheten inom utbildningarna i gymnasieskolan. Regeringen verkar alltså aktivt för att på olika sätt öka valfriheten inom gymnasieskolan och är beredd att gå vidare på denna väg. Vad beträffar Ylva Annerstedts fråga om vilka andra åtgärder regeringen avser att föreslå för att öka valfriheten i skolan ber jag att få återkomma vid regeringens överlämnande av 1987 års budgetproposition.

Herr talman! Först vill jag tacka utbildningsministern för svaret. När man hörde statsminister Carlsson i regeringsförklaringen säga att föräldrar och barn skall ges ökad valfrihet i fråga om skolan var den första reaktionen: Är det sant? Har socialdemokraterna äntligen tänkt om? Utbildningsministerns svar visar med tydlighet att socialdemokraterna uppenbarligen inte gjort det. I svaret säger statsrådet: ”Ett genomgående drag för den socialdemokratiska skolpolitiken är att åstadkomma ett utbildningssystem i offentlig regi som täcker alla medborgares behov av grundläggande utbildning.” Den valfrihet regeringen talar om gäller alltså bara inom vissa gränser, dvs. inom de gränser som det socialdemokratiska partiet sätter. Därmed underkänner socialdemokraterna också omdömet och förmågan att tänka hos de föräldrar som väljer ett utbildningsalternativ utanför det allmänna. För folkpartiet är det naturligt att staten med skattemedlens hjälp ger alla medborgare förutsättningar att skaffa sig en grundläggande utbildning. Men det behöver inte betyda att staten också måste producera all utbildning. Jag är mycket väl medveten om att det på de allra flesta orter i landet inte finns andra alternativ än den allmänna skolan, som vi självfallet skall göra allt för att få så bra som möjligt. Men detta kan ju inte vara något skäl för att fördöma de fristående skolorna och göra det ekonomiskt nästintill omöjligt för dem att verka. Framför allt får ett sådant agerande resultatet att endast föräldrar med gott om pengar kan välja skola för sina barn. I min fråga tog jag upp två konkreta exempel, högre samskolan i Göteborg och Sigrid Rudebecks gymnasium. Utbildningsministern säger i svaret att det var regeringens uppfattning då, dvs. när propositionen om de fristående skolorna på gymnasienivå skrevs, att skolornas verksamhet i huvudsak var jämförbar med den allmänna gymnasieskolans. Betyder det att regeringen nu har ändrat uppfattning, att regeringen nu har satt sig in i hur dessa skolor faktiskt arbetar, att man t.ex. upptäckt att samskolan är en Montessoriskola? Formuleringen antyder vidare att regeringen strikt skulle följa kriterierna för statsbidrag till fristående skolor. Men så är ju inte fallet. Vi i folkpartiet, som förespråkar en generös attityd till de fristående skolorna, välkomnar emellertid regeringens avsteg, t.ex. när det gäller statsbidrag till kristna skolor. Men varför kan inte denna generösa inställning få gälla också högre samskolan och Sigrid Rudebecks gymnasium? Det finns en skola till som är aktuell, Höglandsskolan i Stockholm. Denna skola har fått förord för statsbidrag från skolstyrelsen i Stockholm och från skolöverstyrelsen. Men fortfarande dröjer beskedet från regeringen. Varför förhalas beslutet? Höglandsskolan behöver tid för att kunna planera. Statsrådet aviserar att 1987 års budgetproposition kommer att innehålla åtgärder för att öka valfriheten i skolan. Detta ämne intresserar miljoner föräldrar, så något borde utbildningsministern kunna avslöja nu. Kommer t.ex. föräldrarna att kunna välja skola inom kommunen, som folkpartiet har föreslagit? Sammanfattningsvis vill jag be utbildningsministern att komplettera svaret på följande punkter. 1. Är det rimligt att endast föräldrar som kan betala terminsavgifter skall kunna välja skola för sina barn? 2. Har regeringen nu ändrat uppfattning om verksamheten vid Sigrid Rudebecks gymnasium och högre samskolan i Göteborg, så att de kan komma i fråga för statsbidrag? 3. Kommer regeringen att ge föräldrarna möjlighet att välja grundskola inom kommunen?

Herr talman! Jag har väldigt svårt att förstå hur Ylva Annerstedt kan säga att vi fördömer de privata skolorna. Varken i mitt anförande eller i det anförande av statsministern som åberopades finns det täckning för sådana påståenden. De två skolor i Göteborg som Ylva Annerstedt har nämnt särskilt fördömer vi inte alls, utan vi har tyckt att det vore rimligt att dessa skolor blev tillgängliga för alla elever i Göteborg, utan hänsyn till om föräldrarna är beredda att betala terminsavgift eller inte. Det är en egendomlig slutsats som Ylva Annerstedt kommer till. Hon frågar: Är det rimligt att föräldrar skall få välja skola för sina barn enbart om de har råd att betala? Nej, jag tycker inte det är rimligt. Det är också skälet till att vi har ansett att de två skolor som Ylva Annerstedt har nämnt borde inordnas i det kommunala skolväsendet i Göteborg och såsom övriga gymnasiala skolor finansieras genom kommunen och genom statsbidrag. För dessa skolor skulle statsbidraget i så fall bli högre än det som nu utgår. Naturligtvis skulle kommunens utgifter öka, men i gengäld skulle föräldrarnas terminsavgifter bortfalla. Det är mycket tänkbart att dessa skolor har åtskilliga pedagogiskt värdefulla särdrag. Om dessa är mer omfattande än de som finns i skolorna inom det allmänna skolväsendet kan jag inte avgöra. Men jag tycker det vore Önskvärt att de elever som går i de skolor Ylva Annerstedt åberopar slapp betala terminsavgifter. Det är själva grunden till att vi anser att dessa skolor bör inordnas i det kommunala skolväsendet. De skall då gärna fortsätta med sina speciella pedagogiska principer, men de bör rekrytera elever utan hänsyn till föräldrarnas inkomst.

Jag vill tillägga att även om terminsavgifterna i dessa skolor är låga — det rör sig om en årsavgift på 2 800 kr. — är de naturligtvis tillräckligt höga för att det skall bli ett urval av föräldrar som vill sända dit sina barn. När det sedan gäller frågan om Höglandsskolan i Stockholm, som Ylva Annerstedt också nämner, är den frågan alltjämt föremål för prövning. Problemet är ju att skolan för ett antal år sedan upphörde och inordnades i Stockholms skolväsende. Sedan har antalet elever i de närliggande bostadsområdena sjunkit, och skolan används nu — såvitt jag vet — endast för elever på lågoch mellanstadierna. Gymnasisterna i den här delen av staden får bege sig till andra skolor i närheten. Bl. a. bildar de en del av elevunderlaget i Spånga gymnasium, som knappast skulle kunna fortsätta om vi återupprättade ett gymnasium lika nära Spångagymnasiet som Höglandsskolan ligger. Samma problem finns överallt ute i landet, men de har då mycket större proportioner än Höglandsskolans och Spånga gymnasiums problem. Vi ser många exempel på att en kommun till varje pris vill ha ett gymnasium — en önskan som är mycket begriplig — men att detta icke kan medges därför att elevunderlaget därmed skulle ryckas undan för gymnasieskolan i en angränsande kommun. I sådana fall är det ofta många mil mellan skolorna, och problemen för eleverna där är ofantligt mycket större än de är för elever i Bromma, om de får ta tunnelbanan till en närbelägen skola. När Ylva Annerstedt frågar om det bara är kristna skolor som vi gör undantag för, så vill jag svara att det är en fråga som innehåller ett felaktigt påstående. På gymnasienivå har vi nämligen inga skolor med statsbidrag som drivs på religiös grund. Däremot har vi medgivit att ett antal skolor på grundskolenivå, som drivs på konfessionell grund, får fortsätta. Det är en annan sak. Det är fråga om skolpliktiga elever som måste ha skolgång. Enligt Europarådets regler skall man ta stor hänsyn till föräldrarnas önskan i sådana fall, och det har vi gjort. Gymnasieskolan däremot är en frivillig skolform, och där råder ingen skolplikt.

Herr talman! Utbildningsministern säger att regeringen inte fördömer de föräldrar som väljer en annan skolform för sina barn, en skolform av typ Sigrid Rudebecks gymnasium, Höglandsskolan, Montessoriskolan eller vad det kan vara fråga om. Man gör det emellertid omöjligt för dessa föräldrar att i realiteten välja. Utbildningsministern säger vidare att regeringens agerande innebär att dessa skolor skall bli tillgängliga för alla genom att inordnas i kommunens skolsystem. Det finns ett mycket enkelt sätt att göra dessa skolor tillgängliga för alla och att därtill ge dem möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar, nämligen att ge dem så ordentligt tilltagna statsbidrag att de inte behöver begära terminsavgifter av föräldrarna. Det är ganska rimligt att en väl fungerande skola får statsbidrag för de elever som går där. Om man inordnar dessa skolor i kommunens reguljära system med allt vad det innebär av byråkrati och beslutsfattande utifrån leder det till att man tar bort själva grunden för skolornas sätt att arbeta. Det kan väl ändå inte vara avsikten att väl fungerande skolor skall slås sönder? Här har vi exempel på sådana skolor. De två skolorna i Göteborg och Höglandsskolan i Stockholm var mycket väl fungerande skolor, men regeringen har med sina åtgärder gjort det omöjligt för dem att fortsätta verksamheten. Nu säger utbildningsministern att Höglandsskolan är föremål för ytterligare bedömning. Där är man emellertid beredd att starta verksamheten igen när beskedet om statsbidrag kommer. Man bedriver nämligen en skolverksamhet av helt annan typ än i de gymnasier och grundskolor som finns runt omkring. Höglandsskolan är en vertikal skola. Ingen annanstans i Stockholm >» har vi en skola av den typen. De föräldrar som önskar att deras barn skall gå i en sådan skola borde ha rätt att låta dem göra det. Utbildningsministern säger vidare att man tagit stor hänsyn till föräldrarnas önskemål när man sagt ja till skolor på konfessionell grund i grundskolan. Jag anser faktiskt att man borde ta hänsyn till föräldrarnas önskemål också när det gäller utbildning på gymnasienivå, eftersom vi numera i praktiken har en näst intill tolvårig skolplikt.

Herr talman! Utbildningsministern fördömer inte fristående skolor — det sade han i sin replik till Ylva Annerstedt. Det är emellertid en mycket stor skillnad mellan att inte fördöma och att aktivt verka för ökad valfrihet. Jag kan, herr talman, nästan helt instämma i vad Ylva Annerstedt sagt i sina anföranden. Vi moderater kan däremot inte instämma i utbildningsministerns uppfattning att fristående skolor skall få statsbidrag endast om de kan tillföra det allmänna skolväsendet något. Är det inte så, herr utbildningsminister, att det väsentliga är att skolan ger eleven och dennes föräldrar ett alternativ? Det kan inte vara statsnyttan som är avgörande utan nyttan för den enskilde.